Herr talman! Inledningsvis vill jag med tillfredsställelse konstatera att bostadsbyggandet under fjolåret låg på en hög nivå. Den för våra förhållanden ovanligt stora arbetslösheten har i viss utsträckning medgett det höga bostadsbyggandet. Det vore ju fel om inte lediga resurser användes för att tillgodose ett svårt bristområde i vårt samhälle. Jag vill inledningsvis även uttrycka tillfredsställelse med det planerade höga bostadsbyggandet under nästa budgetår. Enligt uppgifter som skymtat i pressen har inrikesministern nyligen uttalat att bostadsbyggandet bör begränsas något för att hindra överhettning i samhällsekonomin. För centerns del vill jag i detta sammanhang uttala att eventuella begränsningar på grund av konjunkturutvecklingen inte får drabba det bostadsbyggande som är en förutsättning för att utveckla näringslivet i områden, där detta är nödvändigt för att man skall nå bättre balans i vårt samhälle. En sådan handläggning överensstämmer enligt vår mening med den roll bostadsbyggandet kan och bör spela i konjunkturoch arbetsmarknadspolitiken. Den bostadspolitiska debatten i vårt land uppvisar i dag inga större principiella motsättningar inom en mycket stor majoritet i riksdagen. Det visade bl.a. 1966 års riksdagsbeslut om den framtida bostadspolitiken. De mera principiella avvikelserna i det förevarande utskottsutlåtandet är att finna i den av de moderata angivna reservationen 25 och i det särskilda yttrandet från samma parti. De moderata har avstått från att ställa yrkanden som visar var de står i konkreta och principiellt viktiga frågor. I stället har moderata samlingspartiets utskottsledamöter avgivit ett särskilt yttrande. Av detta framgår att de inte vill ha så mycket av samhällelig bostadspolitik. För vår del menar vi att ett samhälleligt engagemang är behövligt och nödvändigt för att tillgodose människornas behov och efterfrågan av goda bostäder. Vi tror inte att de fria marknadskrafterna — konkurrens, tillgång och efterfrågan — själva och ensamma kan klara detta. Men jag skall inte ta upp en diskussion om det avsnittet eftersom det inte finns yrkanden mer än på en punkt, nämligen den som gäller medelstilldelningen för tomträttslånen. Enligt vår mening är det inte förenligt med en framsynt kommunal markpolitik att avstyrka bifall till de medel som regeringen föreslår. I stället för att som moderata samlingspartiet gör yrka avslag på förslaget borde man egentligen förorda ett ytterligare ökat anslag. Av statsfinansiella skäl kan vi emellertid inte föreslå något sådant i år. Frågorna om markanskaffning för bostadsbyggande, realisationsvinstbeskattning och bostadsbyggandets finansiering är exempel på att motsättningarna i dessa viktiga hänseenden är obetydliga hos en stor majoritet här i riksdagen. Även i fråga om önskvärdheten av en framtida avveckling av hyresregleringen torde det råda betydande enighet. Den debatt som fördes om den frågan för något år sedan var onödigt uppjagad. Kraven på utredningar om en bättre miljöutformning för bostaden och dess omgivning har regeringspartiet år efter år tillbakavisat. I år avvisas vårt förslag om en utredning rörande den sociala anpassningen i bostadsmiljöer. Tillåt mig ändå, herr talman, uttala förhoppningen att det inte skiljer så mycket mellan regering och opposition på miljöområdet, eftersom regeringen på sistone tillsatt vissa utredningar som skall behandla hithörande frågor. Samma förhållande tror jag råder beträffande servicen inom bostadsområdena. På den punkten har en reservation avgivits av centern, folkpartiet och de moderata, vari yrkas på en bredare parlamentarisk representation i servicekommittén. Det gäller mycket omfattande och väsentliga frågor som har stor politisk betydelse och kraftigt kommer att beröra även kommunerna. Spörsmålen om en större andel småhus i bostadsproduktionen och bostadsbyggandets mer aktiva infogande i näringsoch befolkningsutvecklingen i landet synes också föranleda delade meningar. Jag hoppas att regeringen — och socialdemokraterna över huvud taget — närmar sig oss i den frågan när den regionala planeringen och på den grundade målsättningar har utvecklat sig mera än vad fallet är i dag. Frågan om bostadskostnaderna är bekymmersam. Vi har kunnat konstatera att i orter med en registrerad stor bostadsefterfrågan har nybyggda lägenheter varit så dyra, att de i vissa fall står outhyrda under anmärkningsvärt lång tid. — På den nyligen hållna SABO kongressen har det ju väckts ett nytt förslag om hyressättningen. Eftersom jag inte haft tillfälle att personligen ta del av förslaget skall jag inte kommentera det. Jag avvaktar med intresse vilka synpunkter utskottets talesman, som ju är verksam inom SABO, kan ha att anlägga på det uppseendeväckande förslaget. I fjolårets statsverksproposition uttalade inrikesministern att kostnadsbesparingar på upp till 20 procent kunnat uppnås genom rationaliseringar. Han redovisar emellertid inte närmare vilka åtgärder som lett till besparingarna. Det skulle ha varit värdefullt med en mera utförlig sådan redovisning. Det går att bygga billigare än vad som allmänt presteras nu — det vet vi och det finns exempel på det. De byggherrar och de orter som genom att tillämpa rationella metoder kan uppvisa goda resultat i detta avseende bör ges goda förutsättningar för en långsiktig planering av verksamheten. Men det får inte leda till att konkurrensen sättes åt sidan. Det är angeläget att den fungerar effektivt. Statsrådet talar i statsverkspropositionen om olika entreprenadmetoder. Enligt min mening är ingen metod helt överlägsen andra. Naturligtvis har upphandlingsformen, kontinuiteten och planeringen i verksamheten mycket stor betydelse för det slutliga resultatet såväl i de s.k. expansionsområdena som i övriga delar av landet. Jag är övertygad om att rationell upphandling och planering inte behöver förutsätta jätteobjekt, mätt i svensk skala, eller att det är generellt mycket enklare att bygga billigt med någon viss hustyp. Rationalise ringen inom byggnadsbranschen bör kunna leda till begränsade bostadskostnader såväl inom småhusproduktionen som inom hyreshusproduktionen. Bostadskostnaderna företer också en skillnad mellan olika orter. Den starka förskjutningen av bostadsbyggandet under fjolåret till storstadsregionerna, där ju byggkostnaderna ligger högt, har inte främjat strävandena att pressa byggnadskostnaderna — därav de tomma outhyrda lägenheterna. Det är därför nödvändigt att länka näringsutvecklingen i sådana banor att bostadsefterfrågan och bostadsköerna blir mindre i storstadsområdena. I inrikeshuvudtitelns avsnitt om den regionala planeringen uttalar dåvarande inrikesministern att det är nödvändigt att bromsa storstädernas tillväxt för att uppnå bättre balans i vårt samhälle. Detta är vad vi från centern under minst ett par årtionden har framhållit. Vi har också framfört förslag på olika områden för att åstadkomma detta främst genom lokaliserings-, näringsoch skattepolitiken. Den starka koncentrationen till storstadsregionerna i vårt land har lett till bristsituationer, höga priser och sociala problem i dessa områden. Tyvärr tycks den utvecklingen fortsätta. Den konjunkturuppgång som vi registrerar slår främst igenom just i storstadsområdena, medan andra områden, t.ex. de s.k. skogslänen, befinner sig i en ännu värre situation än i fjol. Bostadsbyggandets fördelning kommer in i det här sammanhanget. Det är en ganska självklar sak att man måste ha ett mycket omfattande byggande där bostadsbristen är stor. Det går emellertid inte att eliminera bostadsbristen där denna är mycket svår, om det ständigt och i accelererad takt tillkommer nya bostadsbehov. Den största samhällsekonomiska effekten av nytillskott till bostadsbyggandet erhålles som regel när näringslivet utvecklas i orter utanför de upphettade expansionsregionerna. I dessa orter kan näringslivet då omstruktureras i takt med utvecklingens krav. Övriga samhällsinvesteringar kan bättre utnyttjas, och bostadsoch byggnadskostnaderna är som regel lägre också där. Det är bland annat detta vi pekat på i vår motion och i reservationen 1. Statsutskottets majoritet uttalar att vad vi anfört i vår motion beträffande den regionala fördelningen inte strider mot de uppfattningar som kommit till uttryck i tidigare riksdagsbeslut och att fördelningsbesluten speglar de antagna riktlinjerna. Denna utskottsmajoritetens skrivning är bra så till vida att uttalandena i våra motioner därigenom blir intolkade både i det senaste riksdagsbeslutet och i tidigare riksdagsbeslut. Skillnaden mellan skrivningen på regeringssidan och på vår sida uttrycker sannolikt var en skillnad i viljeinriktning finns. Vi vill mera aktivt infoga bostadsbyggandet i andra samhällsåtgärder för att verkligen åstadkomma en bättre balans i samhället. Detta skulle inte minst expansionsregionerna ha glädje av och säkerligen skulle det då också bli lättare för de lokala instanserna att tillgodose önskemålen om hustyper, boendemiljö etc. En synnerligen beklaglig följd av koncentrationspolitiken har blivit att man i tätregionerna inte har beaktat eller kunnat beakta kraven på en bovänlig miljö. Det finns många skrämmande exempel på detta. De som mest kommer i kläm är barnen. Det förefaller oss naturligt att bomiljön har en avgörande betydelse för människornas, inte minst barnens, sociala anpassning. Vad vet vi om detta? Det är mycket litet. Nu tillsättes i hyresgästoch bostadsrättsorganisationer den ena arbetsgruppen och kommittén efter den andra just för att tränga in i miljöfrågorna, men samhället har hittills förhållit sig ganska passivt. I utskottsutlåtande efter utskottsutlåtande har det sagts, att önskemålen tillgodoses i full utsträckning genom de institutioner och arbetsformer som redan finns. En av de väsentligaste frågor som måste; besvaras bör vara bostadsmiljöns inverkan på människors beteende och anpassning, och vi måste känna till grundläggande fakta i detta avseende när vi planerar och bygger vårt samhälle. Men vi vet för litet ännu. Den sociologiska sidan av frågan om bostadsmiljöns betydelse för människors trivsel har ägnats ett för ringa intresse. Detta problem har mycket stor vikt då vi skall bygga ett gott samhälle. Vi anser att det behöver belysas i en utredning och även genom. forskning. Olika andra miljöfrågor, som måhända tangerar den av oss nu aktualiserade, har på sistone blivit föremål för. utredningsuppdrag, men de är icke tillräckliga i detta avseende. Herr talman! För år 1971 föreslås en bostadsbyggnadsplan med ett garanterat program på 60 000 lägenheter. För vartdera av de följande åren, 1972 och 1973, föreslås ett garanterat program om. respektive 50.000 statsbelånade lägenheter. De garanterade programmen skall i sin helhet fördelas inom — som man uttrycker det — klart expansiva områden. Centern kan inte acceptera detta begränsade: förslag. Vi anser att det över hela landet finns behov av den långsiktiga planering, som. dessa garantiramar för bostadsbyggandet skall möjliggöra. Genom den uppläggning, som regeringen och utskottsmajoriteten föreslår, kommer troligen näringslivets planering att ytterligare inriktas mot de redan upphettade områdena. Dessa kommer genom den garanterade ramen att ha det bästa. framtidsperspektivet för bostadsbyggandet. Detta måste ytterligare öka koncentrationen av arbetsplatser, vilket medför ett ännu mer stegrat behov av bostäder inom de redan pressade regionerna i vårt land. Långtidsplaneringen. av bostadsbyggandet och näringsutvecklingen i övriga delar av landet får således inte samma förutsättningar. Utskottet varnar i sin skrivning för att ett garanterat minimiprogram för hela landet skulle innebära en risk för en oriktig regional fördelning. Detta uttalande stämmer inte med vad utskottet har yttrat beträffande grunderna för den regionala fördelningen av bostadsbyggandet. Jag har tidigare konstaterat att utskottet tolkat vår syn på dessa så, att de inte står i motsättning till gällande riktlinjer. När vi nu yrkar att garanterade minimiramar skall fördelas till alla kommunblock på grundval av de riktlinjer för fördelningen som vi föreslagit i vår motion och som alltså enligt utskottets egen skrivning inte står i strid med gällande riktlinjer, säger utskottet att vårt förslag innebär risker för en felaktig fördelning. Jag kan inte finna någon klar logik i detta resonemang. Utskottets skrivning är för övrigt mycket formalistisk. Man talar om någonting annat än vad vi från centern har yrkat på. Utskottet säger att vi inte har yrkat på en högre total minimiram att fördela. Av reservationen 8 hoppas jag emellertid att det tydligt framgår vad vi avsett. Jag ber att få citera: »En garantiram av föreslagen typ tjänar sitt syfte bättre om den kan fördelas över hela landet och därmed ge underlag även för en vidgad planerad samverkan. Kungl. Maj:t bör därför vidta åtgärder för att möjliggöra att alla kommunblock i enlighet med förslaget i motionerna 1:524 och II:428 kan få andel i garantiramarna för även de senare åren i planeringsperioden.» Vi yrkar alltså att Kungl. Maj:t skall vidta åtgärder som möjliggör att alla kommunblock kan få andel i garantiramarna. Det är då enligt vår mening självklart att ramarna på 60 009 respektive 50 000 lägenheter för de klart expansiva områdena bör utvidgas så att man kan göra en lämplig avvägning av minimiramen för alla kommunblock i landet. De åtgärder som vi anser att Kungl. Maj:t skall vidta innefattar naturligtvis också detta. bli helt utan flerårsramar för bostadsbyggandet — uttrycket »klart expansiva områden» har jag uppfattat på det sät Som alla nog känner till finns det inte i alla län klart expansiva områden. Föreligger det verkligen sådan risk att bygga bostäder i vissa delar av landet? Naturligtvis inte — det måste vara överord. Men dessa överord kan ändå förorsaka en viss skada genom den stämpel som därigenom sätts på andra orter än klärt expansiva. Från vårt håll reagerar vi mot sådana uttalanden. Under åren 1965 och 1966 riktades kritik mot regeringens handläggning av bostadsbyggandets finansiering; igångsättningarna förrycktes i tiden och byggresurserna utnyttjades inte rationellt. I full enighet skrev riksdagen till Kungl. Maj:t och begärde att åtgärder skulle vidtas. Regeringen dröjde därmed i nästan två år, men nu har vissa åtgärder vidtagits. För att nämna ett exempel: överenskommelserna med kreditinstituten synes fungera ganska bra. Det har också delegationen för bostadsfinansieringen framhållit. Den förordar att det nuvarande systemet ytterligare prövas innan frågan om andra finansieringsformer övervägs. Kungl. Maj:t ansluter sig i statsverkspropositionen till den meningen. Reservanterna i utskottet, den icke socialistiska minoriteten, stöder på denna punkt Kungl. Maj:t. Den socialdemokratiska majoriteten är något mer het på gröten när det gäller att införa ett statligt bostadsfinansieringsinstitut. Om den statliga kreditfinansieringen skall kanaliseras helt genom en statlig kreditinstitution, skulle det innebära en nära nog revolutionerande omvälvning för vårt etablerade kreditväsende. En sådan åtgärd kräver därför en verkligt grundlig utredning. Vad vi vill säga med vår reservation — vilket vi också uppfattat att regeringen uttalat i statsverkspropositionen — är att man bör fortsätta att pröva vad som synes fungera bra och försöka att ytterligare förbättra detta. Det ligger väl — och det tycker vi är onödigt — något av ett hot i utskottets skrivning: Om inte det redan etablerade kreditväsendet klarar bostadsbyggandets finansiering, måste alternativet med ett statligt institut övervägas. Beträffande de övre lånegränserna upprepar vi förslagen från tidigare år. Den övre lånegränsen för småhus föreslås sålunda höjd till 95 procent och för enskilda företag till '90 procent. Statens anspråk på säkerhet bör tillgodoses genom att kommunal borgen krävs för belopp motsvarande 5 procent av pantvärdet såvitt avser småhus utanför detaljplanerat område och allmänna företag. Motiven för förslaget är desamma som tidigare. I det förra fallet vill vi tinderlätta för enskilda att bo 'i' småhus. Det beslut som riksdagen i' fjol fattade angående 'bostådsstöd för Barnfamiljer innebär att barnfamiljernå bör ges större möjligheter att' bo i småhus nu och fram ler privata hyreshus, motiveras de' 90 procenten: av konkurrensförhållanden. Även i år föreslår vi från vårt håll särskilda kvoter för pensionärsbostäder och studentbostäder. Under de närmast föregående åren har regeringen inom den för glesbygdskommunérna angivna bostadskvoten upptagit 300 pensionärsbostäder för central fördelning, men Kungl. Maj:t fullföljer inte nu: denna linje. På grund av den i regel höga andelen åldringar i vissa kommuner anser vi att en separat kvot även i år bör avdelas till pensionärsbostäder. Inte heller studentbostäder förekommer ju inom så många kommuner, eftersom endast ett fåtal orter i landet har universitet eller högskolor. Såväl pensionärssom studentlägenheter är också till ytan betydligt mindre än genomsnittslägenheten, varför fördelningen även av den anledningen bör ske avskilt från den övriga bostadskvoten. Herr talman! Åtskilliga frågor i' detta bostadsbetänkande har jag inte hunnit beröra i mitt anförande, men andra talare kommer att ta upp dem. Jag ber med det nu anförda att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 a, 10, 11, 13 a, 14, 17, 18, 20, 21 och 23.
Herr talman! De frågor som står i centrum i denna bostadsdebatt är i stor utsträckning samma frågor som gjort det också i tidigare års bostadsdebatter. Det gäller bostadsbristen och trångboddheten — att många människor fortfarande saknar bostad, eller bor i trånga omoderna bostäder. Ett par spörsmål har emellertid under de allra senaste åren blivit alltmer centrala och fått speciellt intresse i den aktuella debatten. Det är dels höga byggnadsoch boendekostnader, dels otillfredsställande boendemiljö och boendeservice. Vi har sålunda kvar många av de problem som kännetecknat den svenska bostadsmarknaden under efterkrigstiden samtidigt som vi fått nya och besvärliga problem. Det har då och då sagts, med hänvis ning till att det på vissa orter finns tomma lägenheter, att bostadsfrågan håller på att lösas. Så är tyvärr inte fallet. Vi har fortfarande många olösta bostadsproblem. Bostadspolitiken är fortfarande en central fråga som kräver kraftfulla politiska insatser.

Herr talman! Statsverkspropositionen innehåller i år inga uppseendeväckande förslag på bostadspolitikens område, och det är väl en av anledningarna till att vi inom oppositionen i vissa frågor i dag i någon mån upprepar argument som tidigare har blivit hörda. Jag tror att för flertalet människor, kanske t.o.m. för kammarens ärade ledamöter, detta statsutskottets utlåtande nr 50 ter sig skäligen svårsmält, för att inte säga tråkigt, trots mängden av reservationer, som borde förmedla åtminstone något av motsatsernas spänning. Lagar, kungl. kungörelser i mängd och bostadsstyrelsens anvisningar m.m. omsluter i dag hela det bostadspolitiska området med ett nätverk som har åtskilligt av djungelns ogenomtränglighet. Allt har naturligtvis inte kommit på en gång. Från att huvudsakligen genom lån och bidrag av olika slag förbättra bostadsförhållandena fick bostadspolitiken på 1940-talet en ny målsättning i höjd bostadsstandard. Tjugu år senare, efter en osedvanligt god ekonomisk utveckling i vårt land, behövde en ny omprövning göras beträffande bidragsoch låneformerna, ett avskaffande av de generella subventionerna, hyresregleringen, normerna för utrymmesstandard m.m. Efter de tre senaste årens riksdagsbeslut — 1966, 1967 och 1968 — är det väl naturligt, om åtskilligt måste prövas och anpassas i lugn och ro och att fördenskull sensationerna uteblivit. Jag kan inte heller säga att jag direkt saknar dem.

För det första saknas fortfarande balans på bostadsmarknaden och för det andra är ännu på många håll bostadsproblemet för den enskilde en fråga om stora pengar, alltför stora. Det är kanske symtomatiskt att en företrädare för den mest gynnade av alla byggherrar, de allmännyttiga bostadsföretagen, i ett desperat förslag framkastat tanken, att man skall låta hyrorna bestämmas av individens lön.

Det känns, herr talman, riktigt tryggt att från sådana fantasiutflykter återgå till bilaga 13 till årets statsverksproposition och vad som där står om bostadspolitiken. Trots det jag förut tillät mig säga finns det vissa nyheter i propositionen som jag skulle vilja fästa uppmärksamheten på. Det gäller bl.a. vissa förslag till åtgärder för att främja rationalisering av bostadsbyggandet. Förslagen är föranledda av byggindustrialiseringens förra året avgivna betänkande. Departementschefen som signerat propositionen ger på ett annat sätt än utredningens majoritet uttryck för tanken att bostadsprojektets storlek inte nödvändigtvis avgör möjligheterna att utnyttja serieeffekternas fördelar. Han medger att man kan utnyttja kunskaper och erfarenheter beträffande serieekonomins fördelar utan alltför starkt beroende av de särskilda projektens storlek. Enligt min mening är detta ett medgivande av att konkurrensen mellan byggproducenter av olika storleksordning kan vara fördelaktig. En annan nyhet är det förslag som departementschefen upptagit med anledning av den promemoria som dele gationen för bostadsfinansiering avlämnade förra året. Förslaget innebär att planen skall innehålla dels ett garanterat program som något understiger vad som bedöms möjligt att uppnå, dels en projektreserv som gör det möjligt att eventuellt öka byggandet upp till den önskade nivån. Föregående talare har ordat om detta med en viss kritisk skärpa. Jag vill anlägga en annan synpunkt på saken.

Detta är, som jag ser det, ett glädjande uttalande.

Mot den bakgrunden tycker jag att det uttalande, som gjordes på SABO konferensen och som herr Mundebo var kritisk mot, tål att upprepas här i dag. En tredje nyhet är förslaget att vidga tomträttslångivningen så att lån till kommuner kan utgå även för mark som bebygges med privatfinansierade bostadshus. När tomträttslånen till kommuner infördes sade departementschefen att statliga stödåtgärder för tomträttsändamål bara skulle ges i den omfattning som motsvarade statens bostadspolitiska engagemang. Nu framhåller emellertid bostadsstyrelsen — och det är det som föranlett årets förslag i propositionen — att bostadsbyggandet utan statlig upplåning ökades betydligt under 1968. Med hänsyn härtill och med tanke på det ansökningstryck som före ligger säger sig styrelsen anse att byggandet utan statligt stöd bör öka. Därför bör, säger styrelsen, en utvidgning av tomträttslångivningen till mark som bebygges med privatfinansierade bostadshus genomföras. Det är ett förslag som utskottet enhälligt har tillstyrkt. Högerpartiet — nu moderata samlingspartiet — har ofta haft anledning framhålla att all verksamhet som kan skötas minst lika bra inom den privata som inom den offentliga sektorn också bör kunna handhas av den privata sektorn. En effektiv fördelning av kapitalresurserna mellan den offentliga och den privata sektorn liksom inom de båda sektorerna betraktar vi som en mycket viktig uppgift för den ekonomiska politiken i det moderna samhället. Det är bl.a. därför som vi har intagit den hållning vi gjort till förslaget om statlig totalfinansiering, något som herr Mundebo här ingående har talat om. I ett särskilt yttrande har moderata samlingspartiets representanter i statsutskottet angivit några av de principer, som vi finner vara av avgörande betydelse och av särskilt värde i bostadsoch markpolitiken. Det talas där bl.a. om att denna bör »syfta till att i fri och öppen konkurrens kunna utnyttja alla tillgängliga resurser att till lägsta möjliga kostnader producera och förvalta det bostadsbestånd konsumenterna i fritt val visar sig eftersträva». I denna konkurrens ser vi gärna både samhällsägda företag och enskilda sådana liksom vi hävdar att samarbetet mellan allmänt och enskilt i dag är nödvändigt på de flesta områden. Jag säger detta som ett förtydligande för herr Nilsson i Tvärålund, som gjorde sitt vanliga lilla utfall och därmed tycktes vilja avsvära sig all bekantskap med marknadshushållningens fria krafter. Min uppfattning är att man utan dessa krafter inte får den balans i samhällsekonomin som borde vara en gemensam angelägenhet. Vad jag nu refererat och vad som i övrigt sägs i detta särskilda yttrande är inga nyheter från vårt håll.

Förmodligen blir jag nu motsagd. Man kan i varje fall hävda att detta inte varit avsikten bakom handlingen — men handlingen talar ju ändå sitt språk. Det nu sagda betyder naturligtvis inte att vi är nöjda med allt i dagens bostadspolitik — långt därifrån. Vi vidhåller t.ex. vårt krav på att lånevillkoren för olika byggherrekategorier bör utjämnas. Varför beviljas 100 procent av pantvärdet i lån till allmännyttiga bostadsföretag mot 85—95 procent för andra företag? Om man med den kostnadsbegränsning som 1967 och 1968 års produktion så lyckligt uppvisat kunnat pressa ned entreprenörernas priser 5, 6 eller 7 procent under pantvärdet — det finns exempel härpå — varför ges då lån upp till 100 procent av detta värde? Ensidighet i produktionsformerna ger i det långa loppet ingen kostnadspressande konkurrens. Jag kan också ta ett exempel av motsatt slag från de allmännyttiga bostadsföretagens verksamhet — sådana exempel finns också. Bankinspektionen menar sig ha funnit flera fall av dubbelbelåning för finansiering av överkostnader för allmännyttiga bostadsföretag, vilket bar påtalats av inspektionen. Detta har föranlett departementschefen att föreslå en klar förbudsbestämmelse. Det är anmärkningsvärt, ärade kammarledamöter, att utskottets socialdemokratiska ledamöter varnar departementschefen för att verkställa detta förslag och gör det med den motiveringen, att den metod som han anvisar inte klarar kapitalanskaffningen för sådana överkostnader.

Det skall bli intressant att se hur omröstningen på den punkten utfaller. Herr talman! Utan ytterligare motivering kan jag med hänvisning dels till det särskilda yttrandet, dels till vad jag i övrigt sagt yrka bifall till reservationerna 13 b och 25, vilka avgivits av företrädare för moderata samlingspartiet i utskottet.

Både de positiva och de negativa dragen har fått en stark förstoring i den omfattande ersättningsoch nyproduktion som ägt rum. Bestämmelserna om utrymmesoch utrustningsstandard som villkor för lån och bostadsbidrag har många gånger tett sig groteska såväl för dem som blivit helt utan bostad som för dem som fått en men varit utan möjlighet att välja efter sina behov, enligt sina önskemål.

Nej, det finns det förvisso inte. Men har man över huvud taget ansträngt sig för att få reda på hur det förhåller sig? De krav och påpekanden som jag här redovisat har i vår motion inte tagit sig uttryck i klämmarna, men de har ändå föranlett oss som representerar moderata samlingspartiet i utskottet att reservationsvis understryka synpunkterna. Jag ber därför att få yrka bifall även till reservationerna 1, 2, 3, 4, 10, 14 och 16, som företrädarna för centerpartiet och folkpartiet redan har presenterat och motiverat på ett sätt som jag finner i stort sett tillfredsställande. Slutligen, herr talman, bara några ord om två blanka reservationer. Vi är helt överens med folkpartiet och centerpartiet om att vilja ge småhusen en större andel av bostadsproduktionen. Det behövs, enligt vårt sett att se ingen närmare motivering härför. Visserligen kan det te sig egenartat, om man ser på den utomordentliga lilla folder som SABO-företagen så påpassligt lagt på riksdagens bord i dag och för vilken jag tackar. Av den statistik som där ges beträffande bostadsproduktionen framgår att produktionen av småhus har stegrats år för år från 1961 och fram till 1968 i fråga om antalet lägenheter. Men som herr Mundebo tidigare angav har den procentuella andelen av småhusbyggandet stått stilla under samma period. Den har hållit sig något under 30 procent av lägenhetsproduktionen. Man kan räkna med att ungefär hälften av befolkningen bor i sådan miljö som karakteriseras av småhusbebyggelse och att få människor vill se denna möjlighet att bo begränsad. Vi kräver fördenskull nu en ökning av andelen, men vi menar att vi inte samtidigt, med det låneramsystem vi nu har, kan begära att detta byggande överallt skall få försiggå fritt utan fördelningssynpunkter. Det är detta som föranlett den blanka reservationen som betecknats. med 9 b. Vi är överens om syftet men inte om metoden att verka för detta syfte. Den blanka reservationen 24 är föranledd av ett yrkande i vår partimotion om en utredning i syfte att begränsa avgången i lägenhetsbeståndet. Hur stor bostadsproduktionen än har varit, ligger av olika anledningar nettotillskottet avsevärt under nyproduktionens siffror. Vi har emellertid anledning att lita på att, såsom utskottet anför, den så sent som i december förra året tillsatta saneringsutredningen skall undersöka frågan om avgången från lägenhetsbeståndet och pröva den ur alla synpunkter. I övrigt, herr talman, yrkar jag beträffande punkter som jag här inte berört bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Fröken Ljungberg sade att jag gjorde mitt vanliga lilla utfall i bostadsfrågan mot de moderata. När vi diskuterat de stora principerna har jag inte kunnat underlåta att peka på den bostadspolitik som moderata samlingspartiet fört. Jag tycker att detta är någonting som jag måste göra, eftersom det föreligger skiljaktigheter i uppfattningen på vissa väsentliga punkter. Jag anser mig faktiskt inte ha gjort något utfall utan jag har i dag bara pekat på skiljaktigheterna. Det särskilda yttrandet uppfattar jag så, att de moderata närmast — för att använda fröken Ljungbergs ord — ville avsvära sig ett samröre med samhällets medverkan. Fröken Ljungberg gav en något annan bild av det särskilda yttrandet, i vilket det dock inte finns ett ord om samhällets medverkan. Jag skulle gärna vilja beteckna fröken Ljungbergs framställning här som ett modererat för att inte säga ett moderat uttalande mot den tidigare av högern presterade argumenteringen. Om jag uppfattade fröken Ljungberg rätt accepterar de moderata nu en samhällelig medverkan i bostadsproduktionen. Men, som sagt, detta omnämnes inte med ett ord i det särskilda yttrandet. Mitt påpekande eller »utfall» har kanske haft ett värde därigenom att just den frågan nu blivit bättre belyst med detta meningsutbyte.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund läser fel. Det står att bostadspolitiken bör syfta till att »i fri och öppen konkurrens utnyttja alla tillgängliga resurser». I motsats till herr Nilsson räknar jag samhällets resurser. till de tillgängliga.
Herr talman! Tillåt mig då peka på vad som sägs i de första orden i det särskilda yttrandet: »En helt ny bostadsoch markpolitik är nödvändig.» Jag anser inte att det behövs en helt ny politik för att utnyttja tillgängliga resurser, tvärtom.

Herr talman! Det finns många frågor som det är angeläget att diskutera i detta sammanhang. Några talare har redan pekat på det ökade intresse som nu ägnas bostadsmiljöfrågorna och frågan om boendeservice, något som jag också vill understryka. Jag vill vidare betona att vi finner det självklart att dessa problem måste lösas framför allt genom makt för de boende själva över den miljö, i vilken de skall bo. Ett sådant inflytande saknas nu i utomordentligt och beklagligt hög grad. Det är dock på den vägen man måste söka sig fram. Den huvudfråga jag vill gå in på är emellertid dewu som gäller själva kostnaderna inom bostadsbyggandet och därmed kostnaderna för att bo. Den berör även en rad andra problem, bl.a. finan sieringsfrågorna i samband med bostadsbyggandet. Regeringen anser att kostnaderna har legat stilla under första halvåret 1968 jämfört med 1967, och utskottet tycks ansluta sig till denna bedömning. Den SABO-statistik, som i dag har delats ut på våra bänkar av herr Bergman, ger kanske i viss mån ett annat intryck — det är dock möjligt att herr Bergman kommer att gå in på denna fråga och närmare förklara hur man ser på kostnadsutvecklingen. Det förefaller inte helt klart hur denna har tett sig; enligt min uppfattning har det skett en uppgång under det senaste året som knappast kan bestridas. Oavsett detta bör målet sättas högre än till att man accepterar ett relativt stabilt läge när det gäller utvecklingen av byggnadskostnaderna. Målsättningen måste vara en nedpressning av byggnadskostnader och hyror. Detta krav är viktigt särskilt mot bakgrunden av den starka ökning som vi tidigare haft. De borgerliga partierna menar nu att man skall göra en utredning om dessa frågor. Jag tror inte att vad som behövs är flera utredningar, ty frågorna förefaller att vara tillräckligt utredda genom det material som har lagts fram. Vad som behövs är konkreta åtgärder för att pressa ned byggnadskostnaderna. Den huvudlinje som vi tror att man måste följa är att på olika sätt öka samhällsinflytandet. över mark, byggnadsmaterialindustri, bostadsbyggande, förvaltning och finansiering. Vi avvisar självfallet bestämt moderata samlingspartiets linje, som innebär att man lämnar fritt fram för spekulationen på bostadsområdet. En rymlig hälsobostad till rimligt pris måste betraktas som en grundläggande social rättighet, och samhället har alldeles bestämda skyldigheter att tillhandahålla sådana bostäder åt befolkningen. De konkreta förslag som vi för fram skall jag beröra mycket kortfattat. Vi vidhåller vårt krav att en totalfinansiering av bostadsbyggandet bör ske ge nom en statlig bostadsbank. Statsutskottet har när denna fråga tidigare diskuterats uttalat att fördelarna av en sådan statlig totalfinansiering är så påtagliga att man borde avstå från den bara om tungt vägande skäl talar däremot. Utskottet säger i år att man inte vill frångå denna principiella uppfattning. Men man skall först pröva, säger utskottet, om den metod som nu används visar sig ohållbar. Detta måste väl karakteriseras med ett engelskt ord som ett understatement som vill uttrycka en mycket reserverad hållning till de nuvarande formerna för finansieringen. Vi tycker det riktiga måste vara att gå över till det system som många, tydligen även statsutskottets majoritet, anser ha uppenbara fördelar, d.v.s. totalfinansiering. Varför skall man vänta till ett krisläge innan man vidtar denna viktiga åtgärd? Då är det mycket svårare att göra det, och åtgärden får inte den effekt som är avsedd. På den punkten bör man inte vänta längre med en övergång till statlig totalfinansiering genom en bostadsbank. En annan fråga som fortfarande är utomordentligt viktig är kravet på en låg och fast ränta på allt kapital som går till bostadsbyggandet. Det är alltjämt en huvudfråga då det gäller kostnaderna trots de förändringar som skett i fråga om den statliga finansieringen. Vi måste komma fram till en långsikig lösning som helt skiljer ut räntan på bostadskapital från fluktuationer i diskontot. Vidare krävs ytterligare åtgärder mot markspekulation. Expropriationslagstiftningen måste snabbt förbättras och det kommunala s.k. planmonopolet vidgas så att kommunalt eller statligt ägande av marken görs till en förutsättning för att städsplaneläggning över huvud taget skall få ske. Denna enkla åtgärd tror vi skulle vara ett starkt slag mot den privata markspekulationen. Man måste också ingripa i byggnadsmaterialindustrin. Huvuddelen av denna behärskas helt av privata finans grupper. Monopolen härskar på det området; det har klarlagts senast av koncentrationsutredningen, och där behövs inget ytterligare material för att vi skall ha bilden helt klar för oss. Vi anser det viktigt att bryta ut denna sektor ur storfinansens intressesfär. Punktvisa ingripanden ger inte resultat — det visar erfarenheten. Det förslag vi ställer är att man förstatligar cementindustrin, betongindustrin och den privatägda delen av tegelindustrin. Även inom själva byggnadsindustrin har det skett en kraftig koncentration och centralisation framför allt av ägandet. De stora affärsbankerna och deras investmentbolag har skaffat sig ett betydande inflytande över byggnadsproduktionen. Det är enligt vår mening en osund utveckling. Den motverkas av de fackliga produktionsföretagen i BPA, men deras inflytande är ännu otillräckligt. Vi tror därför att ett statligt engagemang behövs inom byggnadsindustrin på det sätt som bl.a. byggnadsarbetarnas kongress uttalade sig för och att detta gärna bör ske i samarbete mellan staten, fackföreningsrörelsen och kooperationen. Hyrorna är alltjämt för höga i förhållande till inkomsterna. Särskilt gäller detta för låginkomstgrupperna — de som har full arbetstid men ändå utomordentligt låga löner, pensionärerna, de handikappade och de stora barnfamiljerna — trots de förbättringar av samhällsstödet som genomförts. Det är därför inte märkligt att det i diskussionen kommer fram uppslag som kanske inte omedelbart kan tillämpas och förverkligas. Senast har SABO-chefen herr Aronson tillfört debatten vad en del tidningar betecknat som »ett sensationellt utspel». Han menar att inkomsten skall avgöra hyran. Så särdeles sensationellt tycker inte vi att herr Aronsons utspel är, redan 1963 togs denna fråga upp i en kommunistisk riksdagsmotion. Men den togs upp i ett riktigt sammanhang och ställdes i rätt perspektiv, nämligen i perspektivet av samhälleligt ägande av alla flerfamiljshyreshus. Jag vill citera några rader ur den motionen.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 Det finns kanske också risk för att herr Aronsons propå får den effekten att den för bort ur bilden de nu aktuella frågeställningarna, som gäller att effektivt angripa problemet att sänka bostadskostnaderna. Det är det viktiga just nu enligt vår mening. Men man bör inte bortse från även om förslaget inte är konkret utformat — att det här gäller en grundläggande fråga som inte kan viftas bort av debattörer och tidningspress därför att förslaget inte ställts in i ett riktigt sammanhang, något som borde ha skett. Bostaden är, som jag förut sade, en social rättighet, och med detta betraktelsesätt, som moderata samlingspartiet naturligtvis inte har men som jag tror att en majoritet här i riksdagen omfattar, är det helt konsekvent att diskutera vad som är en social metod för hyresprissättningen. Det är inte alls på något sätt självklart att de förhållanden som nu bestämmer bostadskostnader och hyror är de som kan accepteras i en sådan social bostadspolitik. Men vi anser den rätta tågordningen vara att man först genomför de krav som ställdes redan i arbetarrörelsens efterkrigsprogram — saligt i åminnelse — om överförande av alla hyreshus i samhällets ägo. Då ska par man förutsättningarna för genomförandet av en riktig hyresprissättning och då kan man sätta hyran efter inkomst. Innan man gjort det är det mycket svårt tyvärr att helt förverkliga den 1 och för sig riktiga tanken. Men frågan om de höga hyrorna är naturligtvis en akut fråga framför allt för låglönegrupperna. Jag vill betona att om det inte blir en kraftig höjning av låglönerna i årets avtalsrörelse, är det heit nödvändigt med resoluta och snabba åtgärder för att radikalt minska hyran och bostadskostnaden för dessa srupper. Dessa åtgärder behövs ändå, men skulle avtalsrörelsen inte ge resultat inträder det ett nödläge som kräver omedelbara och snabba speciella åtgärder. Herr talman! De motioner, i vilka vi lagt fram våra synpunkter på hur man skall sänka byggnadskostnaderna, kommer upp i andra sammanhang, och därför har jag i dag inget yrkande.

Herr talman! Mängden av papper är så stor att jag är ängslig för att jag kommer att fastna i detta och kanske inte i de krångliga regler som fröken Ljungberg var så ängslig för och trodde skulle förvilla oss. Vi befinner oss i ett bostadspolitiskt bakvatten, om jag så får uttrycka mig. Vi har nu under några år fattat väsentliga beslut om nya lånevillkor, nya bidragsvillkor och nya hyresvillkor. I år har vi inte något sådant stort förslag att bita i. Men likväl har vi fått uppleva reservationernas mångfald. Ansträngningarna på partikanslierna har tydligen varit stora för att man skall kunna behålla det gamla mönstret och försöka illustrera motsättningar på en rad punkter. Den som följt dessa reservationer år efter år kan iaktta en mycket lustig företeelse: de växlingar som reservanterna gör från det ena året till det andra. Ibland finner man högern där, ibland folkpartiet där och ibland centerpartiet, och så byter de plötsligt tur. När man ser det i tidsperspektiv blir det som en trandans som kan vara ganska skojig att titta på, kanske inte så estetiskt tilltalande men i varje fall med litet knyckar i det hela. Jag skall inte fördjupa mig i vad det kan bero på, utan jag vill bara notera att det sker rörelser där fram och tillbaka under åren. Det är nästan det enda som är intressant; reservationerna är i och för sig mycket lika. Enligt vedertagen regel i detta hus skulle jag alltså försöka sammanfatta vad utskottet anser och då uttrycka glädje över att bostadsbyggandet är högt och att man till synes nu fått grepp om kostnadsutvecklingen så att denna går åt rätt håll — kostnaderna sjönk under 1967 och var oförändrade under 1968, och en liknande utveckling förutses för framtiden. Det kan noteras att inslag för att nå den utvecklingen kan ha tillkommit på grund av vad riksdagen beslutat beträffande stora bostadsprojekt, ökad standardisering o.s.v. Men jag skall inte göra detta. Jag har klart för mig att det är meningslöst även om det i och för sig kan vara lockande att stå här och predika. Jag skall i stället försöka övergå direkt till några av de konkreta frågor som kan betraktas som nya i diskussionen. För att först beröra vad herr Hermansson sade så blir man ju smickrad över den vänlighet som uttrycktes över den statistik som ligger på kammarens bord och som den organisation, där jag är anställd, har utdelat till ledamöterna, och man kanske inte borde säga någonting som kan störa det vackra intrycket. Jag tror att herr Hermansson har studerat byggnadskostnadsindex och att det är på grund av detta han noterar en kostnadsökning i tiden. I utskottsutlåtandet och propositionen omnämns den kostnadsutveckling som kan noteras för bostadslägenheterna. Trots att byggnadskostnadsindex har stigit — detta är ju ett uttryck för de priser som man får betala när man köper varor och tjänster för att uppföra ett hus — har man lyckats pressa priset så att slutsumman har blivit lägre. Detta låter naturligtvis krångligt men det är beskrivet i statsverkspropositionen och man har alltså lyckats rationalisera själva byggandet som sådant så att slutprodukten blivit billigare. Byggnadskostnadsindex är inte det man skall se på när man skall bedöma bostadsbyggnadskostnaderna, i den mån vi talar om dessa här. Herr Hermansson tog upp en annan fråga, nämligen faran av den koncentration som pågår inom byggnadsmaterialindustrin och även inom entreprenadverksamheten. Den frågan har ju väckts genom att det motionerats i denna kammare. Motionen ligger hos bankoutskottet, och vi kan kanske förvänta oss en intressant debatt när detta utlåtande föreligger. Herr Hermansson och alla andra i debatten har blivit fascinerade eller i varje fall irriterade eller intresserade av vad ordföranden i den förut omnämnda organisationen sade på dess kongress i förrgår, och jag skall försöka att på något sätt bidra till klarheten genom att citera ur det tal som han höll. Jag har det framför mig i den version som har utdelats till pressen, och jag vet att han höll sig till orden exakt. Jag skall inte läsa hela avsnittet — det skulle ta för lång tid, det är en och en halv A4-sida. Jag skall bara citera slutet som kan ha intresse: »Hyrorna beräknas i princip som en funktion av kostnader för kapital och drift men bara i princip. Undantagen är så många att man nästan kan säga att de är regel, och alla dessa undantag går ut på att anpassa hyran till inkomsten.» — Det är alltså en beskrivning av vad som gäller nu. Vidare heter det: »Folkpensionärer och barnfamiljer har särskilda bostadsbidrag, kommunala eller statliga. Många andra har behovsprövade bidrag längre eller kortare tid. Ingen som flyttar in i statligt belånade hus som är yngre än 10 år», — husen alltså — »betalar en hyra som motsvarar de verkliga kapitaloch driftkostnaderna. Man kan ställa sig frågan: Varför håller vi då fast vid en princip som säger att hyran skall vara en funktion av kostnaden för kapital och drift? Är det inte tid att på allvar fundera över att knäsätta en ny princip? Den skulle då vara att den utgående hyran skall stå i direkt relation till hushållens betalningsförmåga. Det nya bostadssociala stödet till barnfamiljer är ett steg i den riktningen. Är det inte tid att ta steget fullt ut, att anpassa hyran till betalningsförmågan för alla? Jag tror inte det kan resas allvarliga erinringar mot en sådan princip. Alla talar ju om nödvändigheten av ökad jämlikhet — varför inte göra det? Naturligtvis finns det svårigheter av praktisk art att genomföra en sådan ordning. Jag har ingen anledning att inventera dessa praktiska svårigheter. Andra kommer att göra det» — han blev ju bönhörd över hövan — »men jag har velat väcka tanken på en social hyra, en jämlikhetshyra.» Ordföranden som öppnade kongressen med bl.a. dessa ord ville alltså väcka tanken på en social hyra, en jämlikhetshyra. Det blev ögonblickligen i pressen en rätt inflammerad debatt, skrämd av att ett nytt ord präglades: jämlikhetshyra. Det var kanske inte väntat att debatten skulle bli så laddad. Man väcker ju en tanke för att få debatt, för att samla folk kring en målsättning, och när man är på det klara med att målsättningen skall gälla måste man finna medel för att förverkliga den, såvida man inte tycker att målsättningen redan är uppnådd. Det får man alltså komma överens om. Såsom herr Hermansson sade är denna målsättning egentligen gammal och innebär ingenting sensationellt. Den präglar även den bostadspolitik som vi alltjämt för och som vi lade grunden till 1946 och 1948. Då var den formulerad annorlunda i ord. Nu får vi nya ord i vår politiska vokabulär, som kan väcka obehagliga associationer hos många, och det inträffar naturligtvis nu när löneförhandlingar pågår och de som har höga löner skall avstå till dem som har låga löner. Nu är skräcken stor hos dem som har hög hyra och kan betala den, därför att de oftast har hög inkomst. Skall de betala än högre hyror för att folk som har lägre inkomst skall få det bättre? All konkretisering av jämlikhet väcker irritation, väcker skräck och undran hos många — det är en iakttagelse man kan göra. På många håll där man inte väntat det, uppstår samma egendomliga reaktioner. Jag känner min ordförande rätt väl och vet hur han resonerar i de här frågorna. Han har tidigare i andra sammanhang fört fram tankar som då varit mycket impopulära och irriterande, men i botten har det alltid legat en strävan efter ett jämlikare boende. Det har då gällt diskussioner om statens engagemang för att sänka kapitalkostnaderna. Han har på den punkten velat gå en selektiv väg i stället för den generella som vi har följt i våra beslut. Jag vill bara nämna detta för att ge bakgrunden till dessa tankar, som är hans egna. Jag tycker de är högst intressanta, och jag tror att debatten, när man har sansat sig, kommer att ge produkter som är värdefulla. Jag vill peka på en så enkel sak, som framgår av det citerade avsnittet, att vi nu ger bidrag åt familjer som har barn under 16 år och åt pensionärer. Det finns en rad andra människor som har behov av samhällets hjälp för att bo bättre. Även de är en kategori som bör tas med om man vill få ett jämlikare boende. Sedan finns det andra situationer som kan uppstå. Nyproduktionens hyror är besvärande. Hur skall vi komma till rätta med dem? Ja, vi har redan beträtt vägen mot en social, jämlikare hyra genom utformningen av det kommunala tillägget till de statliga bostadstilläggen, som just är en produkt av betalningsförmågan i relation till boendekostnaden. Vi skall bara se, om det är tillräckligt eller om vi skall göra mer. Jag tror det är en riktig väg att beträda, och jag tror att vi kommer att beträda den när nerverna har kommit i ordning. Herr Nilsson i Tvärålund markerade klart att det inte finns några principiella motsättningar mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna i huvudfrågan, och det noterar jag med glädje. Herrarna och damerna på den sidan måste emellertid markera någon skillnad, och då blir det på dessa områden, som man tydligen tror är attraktiva ur publicitetssynpunkt. Alltså tar man fram småhusen som ju alltjämt har kvar »en röd liten stuga nere vid sjön»- romantiken och som attraherar våra känslor. Talar man om småhus så vet man att man alltid kan vinna litet vänlighet hos människor omkring sig. Vi socialdemokrater har inte någon ovilja mot småhus. Det har vi markerat gång på gång. Men centerpartiet — och även folkpartiet — försöker genom finurliga formuleringar konstruera en föreställning om att vi är motståndare till ett ökat småhusbyggande. På denna punkt säger vi att konsumenternas önskningar skall forma programmen. Vi vill inte sätta oss till doms över kommuner och medborgare och säga: »Vi tycker att ni skall tycka att småhus är bättre; ni skall bo mer i småhus, ty det är det vi vill.» Vi vill inte ha en statlig dirigering av människornas önskningar. Deras önskningar får formas utifrån de lokala intressena över kommunerna. Det är inte vi som skall bestämma. Valfriheten där tycker vi är väsentlig. Jag tror herr Nilsson i Tvärålund är helt fången av tanken på de fula storstäderna och storstadsområdena. De är ju fula ur många synpunkter. Där bor rikt folk som har det bra och utanför dem bor folk som man kan tycka synd om. Det skulle vara roligt att ha herr Nilsson i Tvärålund i Göteborg en tid. Då skulle han uppleva sociala förhållanden som jag inte är säker på att han får se i sin egen hembygd. Herr Nilsson i Tvärålund kan naturligtvis tala demagogiskt — det gör ingenting — men det är ju livsfarligt när han tänker demagogiskt — om jag nu får uttrycka mig på det sättet. Jag är på det klara med att det kan vara en språklig groda, men jag tror alla förstår vad jag menar. Herr Nilsson säger att det står många tomma lägenheter i storstäderna att det beror på att det där är så dyrt att bygga, att hyrorna där är höga och att det är där vi har detta problem; alltså skall man bygga någon annanstans för att lätta trycket i storstäderna och då skall man bygga där det är billigast. Det är fel. Ett storstadsområde har detta problem. Det är min hemstad Göteborg. Där står det tomma lägenheter, och då är det ett problem. Det skulle vara mycket intressant om man kunde ta kammarens tid i anspråk, men det tar ju en stund att beskriva vad som skett och den situation som råder för att ge förklaringen till den. Men inget annat storstadsområde har detta problem. Malmö har det inte. Stockholm har det i mycket ringa omfattning enligt den redovisning som bostadsstyrelsens inventeringar utgör. Herr Nilsson i Tvärålund räknar väl inte Eskilstuna, Oxelösund, Köping, Nyköping, Anundsjö — som jag inte ens vet var det ligger — Arboga till storstadsområdena. Där finns det tomma lägenheter i mycket stor omfattning. Och på varje sådan ort är speciella lokala företeelser orsak till att det finns en mängd tomma lägenheter. Speciella orsaker är det också till att de finns i Göteborg men inte i Stockholm, i Göteborg men inte alls i Malmö. Men då passar ju inte den politiska schablonen och då vill man inte se verkligheten. Jag är på det klara med att jag inte kan övertyga herr Nilsson i Tvärålund, inte ens med fakta redovisbara av bostadsstyrelsen som har bearbetat inkommet material. Jag vill bara gärna nämna det för att klara ut litet grand av det här. Herr Nilsson talade för en reservation som centerpartiet är ensamt om, reservation 8, fördelningen av garantiramarna, och säger att dessa garantiramar skall gälla alla. Men poängen med dem är ju att man skall se till att garantiramar skall införas på orter där man kan förvänta en framtida expansiv utveckling. Vi vet ju, även om ingen egentligen vågar säga det, att vi kallt måste räkna med en vikande befolkningsutveckling i vissa kommuner. En del kommuner kommer att tyna bort — för att ta ett mer värdeladdat ord än vikande befolkningsutveckling som är litet mer avkönat. Skall man då planera för framtiden såsom om inte denna utveckling vore noterbar? Jag tror att det är att sticka huvudet i busken och kanske göra mer skada än nytta med det. Herr Mundebo sade att vi i utskottet var överens om att vi skall vara försiktiga med detta om standardstopp i något slags panik inför den kostnadsutveckling som fidigare var noterbar. Det är riktigt att vi som herr Mundebo sade på den punkten alla är eniga. Det är bara så svårt att formulera den saken. Varje gång man försöker göra det, vill man glida åt något håll för att markera vad man avser. Eftersom vi är eniga, skall jag emellertid avstå från att kommentera herr Mundebos uttalande. Han anförde ju som sagt själv att vi var eniga, men han ville i alla fall ge några små kommentarer i frågan. Herr Mundebo talade för reservation 9, som även herr Nilsson i Tvärålund berörde. I den reservationen har folkpartiet och centerpartiet enats om att småhusbyggandet skulle få ske utanför låneramarna. Friliggande småhus är små hus som inte stör någon. Där är det inte fråga om några kranar, indu strier, en massa arbetare och entreprenörer. Småhus är någonting rart och stilla och snällt. De borde väl få byggas fritt. De blir inte därigenom någon störning i samhällsekonomin, säger man, och målar ut den här bilden. Emellertid byggs ju, herr Mundebo, småhus framför allt på orter som inte är tätorter i den meningen, att stora befolkningsgrupper där är samlade. I orter, där industrin kräver arbetskraft och arbetskraften kräver bostäder, har vi fått en urbanisering, som har föranlett byggande av flerfamiljshus. Där utgör småhusen av flera skäl en ringa andel av de lägenheter som kan komma i fråga. På andra orter förekommer inga flerfamiljshus, alltså på vad som kallas för landsbygd. Våra tätorter i mer exklusiv mening är ju bristorter. Herr Mundebo har ju varit med och pläderat för att man skall koncentrera resurserna till bristorterna. Men nu vill man tydligen släppa fritt på orter som inte är bristorter i nu angivna mening och ha kvar regleringen på bristorterna. Jag finner ingen logik i detta. Vad kan det vara för intresse som ligger bakom förslaget att släppa fritt byggande av småhus? Kan skälet vara att det alltjämt finns ett kvardröjande inslag i våra skatteregler som gör det speciellt gynnsamt för människor med höga inkomster att bygga småhus? Jag vet inte om detta är fallet. Även jag kan ju få hysa en ful tanke om mina motståndare. Herr Mundebo var även inne på något som var uppe under valrörelsen, nämligen låneunderlag och lånetak. Det gäller tekniska saker, men jag tycker att debatten under valrörelsen borde få sluta med valrörelsen och inte fortsätta därefter. Underlaget för den motion, som folkpartiet har återkommit med några år, om att en bostadsutredning föreslog en viss sak men att vi inte fick förslaget genomfört är ju ohållbart. Man förutsätter att utredningen hade menat så och så. Emellertid föreslog utredningen en teknik, inte en nivå, och däri ligger ju det väsentliga. Tekniken för att räkna fram lånekostnaderna är i och för sig värdefull, men det är nivån som är av intresse. Utredningens förslag var på den punkten helt oklart. Det är emellertid synnerligen tekniska saker, och jag borde kanske inte ha sagt någonting om det, därför att jag tror inte det är möjligt, i varje fall inte i denna stora fråga, att kunna föra en debatt om det avsnittet. Till slut vill jag bara säga några ord med anledning av att fröken Ljungberg log upp några saker som jag gärna vill beröra. Hon säger att hon vill ha en allvarlig omprövning av hela regleringssystemet. Vi vet ju att högern alltid har pläderat för det, och det är ju skönt att veta att partiet står kvar på den ståndpunkten. Man vet var man har det i detta avseende. Vidare säger fröken Ljungberg att de brister vi har nu kännetecknas av att vi fortfarande saknar balans, vilket skulle vara ett skäl för omprövning. Många människor måste nu lägga ned mycket pengar för att få en bostad. Dessa var de nackdelar i dagens läge som utgjorde underlag för kravet på en omprövning av hela regleringssystemet. Fröken Ljungberg sade emellertid inte vad hon menar med balans. Det finns ju olika slags balans. Får man tro vad de moderata tidigare framhållit är det ekonomisk balans som man velat uppnå genom friare hyressättning o. s. v. Man har alltså önskat ett de fria krafternas spel. Vi strävar emellertid efter en annan balans, behovsbalansen, eftersom man inte tar bort människornas behov när det blir omöjligt för dem att hyra på grund av kostnadernas stegring vid fri marknadsbalans. Likadant förhåller det sig beträffande de stora pengarna. Ingen tror att bostadskostnaderna blir lägre om krafterna finge spela fritt, om byggherrarna finge konkurrera på marknaden om pengarna och om de fria krafterna hade full frihet vid hyressättningen och på entreprenadmarknaden.

Vi vill ju inte ha en sådan situation eftersom det innebär höga hyror. Regleringssystemets mening är ju att kostnaderna skall hållas under kontroll och inte bli alltför höga med hänsyn till den sociala effekten. Kostnaderna kan i alla fall vara höga, vilket kan bero på att vi inte kan lyfta oss själva i håret. Men kostnaderna skulle ha varit mycket högre, om vi inte haft den kontroll som den statliga långivningen medför, och de byggherrar som i dag köper upp hus, uppförda av privata byggmästare, kontrollerar kostnaderna på ett helt annat sätt än de som köpte hus och hyrde ut lägenheter innan staten trädde in. Fröken Ljungberg tog upp en liten fråga som jag vill säga några ord om, eftersom det uppstått en viss oklarhet. Jag sitter nämligen själv i den berörda utredningen, nämligen byggnadsindustrialiseringsutredningen — ett svårt ord som inte alls blivit föremål för rationalisering. Det är utredningens betänkande om totalentreprenader och den reservation som lämnats som det är fråga om. Man kan få den föreställningen, att utredningen har pläderat för att det enda saliggörande då det gäller att sänka byggnadskostnaderna är att uppföra bostäder i stor mängd på en gång, men det förhåller sig inte alls på det sättet. Utredningen tog sig före att penetrera ett aktuellt problem, då på flera ställen i landet upphandling vid stora byggnadsprojekt pågick. Det gällde bl.a. nya upphandlingsformer som kallas totalentreprenad, ett system som ännu inte tillämpats renodlat. För att penetrera alla de problem som uppstår vid tillämpning av nya upphandlingsmetoder tillkom detta betänkande, inte för att framhålla att detta vore det enda sättet. Tvärtom har utredningen verkat för inslag i byggnadsverksamheten som främjar just det reservanterna i betänkandet pläderat för, d.v.s. att man med små projekt kan utnyttja standardiseringens fördelar och få serieeffektens fördelar även om husen byggs var för sig. Nog sagt om detta. Jag blev litet ledsen trots att fröken Ljungberg började stort och vackert — det är alltid spännande att höra på henne eftersom hon talar så vackert. Hon sade att bostadspolitiken är tråkig och visst är den det. Vi luras ju av teknikerna och alla dem som arbetar med de här problemen dagligen. Vi lånar argument av dem, slår varandra i huvudet och försöker imponera på varandra. Det gör att debatten blir litet krånglig, bl.a. därför att den innehåller en mängd låneord som vi politiker inte är vana vid. Det är det som sätter skräck i lyssnarna. De blir rädda och vågar inte lägga sig i diskussionerna. Det är också det som gör att såväl utskottets betänkande som motionerna och anförandena i debatten blir litet trista och tråkiga. Fröken Ljungberg tyckte att det skulle vara skönare med litet mera friska tag och enklare påståenden än med principiella resonemang, men när hon sedan talade om Albert Aronsons jämlikhetshyror sade hon att det kändes ganska tryggt att hålla sig till bilaga 13 i statsverkspropositionen med allt vad den innehåller av tråkigheter. Men Albert Aronson tog ju upp en principfråga, och det var det som fröken Ljungberg längtade efter att få diskutera. Herr talman! Jag har inte sett på klockan men föreställer mig att min tid nu bör vara ute, och därför vill jag sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bostadsfrågan är ju mycket viktig, och även om vi inte kan komma med nyheter i debatten varje gång har vi ändå våra idéer och ståndpunkter som vi gärna vill fortsätta med att föra fram. Jag kan inte acceptera herr Bergmans påstående att vi i vårt parti har bytt fot särskilt ofta i våra reservationer. Om vi jämför reservationerna de två senaste åren framgår det att vi har betonat den regionala fördelningen, näringspolitikens betydelse, miljöfrågorna, småhusbyggandet och en del andra frågor som vi också följer upp i dag. Vidare måste ett parti i likhet med vanliga medborgare ta hänsyn till den utveckling som pågår i samhället och driva den linje som man med hänsyn härtill stannar för. Herr Bergman läste upp ett stycke ur det anförande av herr Aronson, som väckt sådan uppmärksamhet, och förklarade att vi måste ha en social syn på bostadsfrågorna. Det vill jag starkt understryka att vi har. Jag hoppas att herr Bergman och jag är eniga på den punkten. Och denna vår syn har vi försökt förverkliga på det sättet att vi föreslagit att särskilt utsatta grupper skall få ett inkomsttillskott för att kunna skaffa sig någorlunda bra bostäder. Vår riktpunkt har där varit 20 procent av inkomsten. Men vissa kategorier har så små inkomster att inte heller det procenttalet gör det möjligt för dem att bo tillfredsställande. En god bostad är ju en primär förutsättning för anpassningen i samhället inte minst när det gäller barnen. Vidare sade herr Bergman att även socialdemokraterna är mycket intresserade av småhusbyggen. När det gäller att prioritera tillkomsten av småhus går vi på olika linjer. Jag tror emellertid inte det är så som herr Bergman sade, att konsumenterna har haft möjlighet att välja fritt. Vi tror tvärtom att bo stadsefterfrågan är en annan än den som framgår av bostadsbyggandet. I Stockholm och andra expansionsorter överväger exempelvis höghusen och hyreshusen oerhört kraftigt, medan det är annorlunda i andra kommuner. Slutligen påstod herr Bergman att jag inte kan övertygas av fakta. Jag påstår motsatsen. Om herr Bergman anför fakta, t.ex. när det gäller den regionala fördelningen, så vill jag utan tvivel beakta dem.

Herr talman! Herr Bergman sade att vi befinner oss i ett bostadspolitisk bakvatten, och det är i viss mån riktigt. Men det ser jag som en utmaning till oss att finna nya konstruktiva grepp för att lösa de problem som ännu är olösta — och jag vill tillägga att det är en utmaning till såväl regeringspartiet som till oppositionen. Vidare sade herr Bergman att de förslag som vi har tagit upp är valda så att de skall vara attraktiva ur publicitetssynpunkt. Nej, ingalunda. De frågor vi tagit upp gäller önskemål om flera, bättre och billigare bostäder, vilket förvisso är angeläget och viktigt för många människor i dag. Småhus har man ingen ovilja mot inom socialdemokratin, säger herr Bergman vidare. Det är ett intressant och värdefullt konstaterande, men jag är inte helt säker på att han har rätt. De av herr Bergman framförda uppfattningarna, att det är konsumenternas intresse som skall forma programmen och att valfriheten är väsentlig, överensstämmer däremot helt med de synpunkter som framförts i reservationen 2. Vi framhåller där att fördelningen i dag inte är sådan att den motsvarar konsumenternas efterfrågan och intresse. Det är emellertid det vi vill uppnå. Herr Bergman bör alltså rösta för reservationen 2. Herr Bergman frågade vidare vilka intressen som ligger bakom vårt förord för byggande av småhus utanför låneramarna. Jag känner inte riktigt igen den bild som herr Bergman målade upp, men jag måste medge att den var tilltalande och jag kan gärna instämma i den. Anledningen till att vi förordar småhusbyggande utanför låneramarna är helt enkelt den att människor bör få någonstans att bo. Situationen är ju i dag den att kvottilldelningen i många mindre kommuner är ringa eller obefintlig. De utgör därför bristorter, visserligen i en något annan mening än den gängse, men dock med en betydande bostadsbrist. Därför bör småhus byggas utanför ramarna.

Herr talman! Den som fört pennan i statsverkspropositionen har medverkat till en rad lagar, regleringar och lånevillkor, som skall verka kontrollerande på den fria konkurrensens hela utspel. Det är det, fröken Ljungberg, som är det väsentliga i den bostadspolitik vi för. Den statliga långivningen utgör ett kor rektiv på den fria konkurrensen. Till herr Mundebo vill jag bara säga att jag med uttrycket »bakvatten» syftade på att vi fattat tre stora beslut under de senaste åren. Ingen kommer på tanken att i år lägga fram nya, revolutionerande förslag på bostadsområdet sedan vi nyss ändrat lånevillkoren, bidragsvillkoren och hyresvillkoren. Man vill inte göra sådana ändringar när man just fått båten i sjön. En utmaning till en ny diskussion har emellertid kommit genom det mycket omtalade Aronsonska inhoppet i debatten. Det är ett försök att hålla debatten levande och att ifrågasätta om bostadspolitiken verkligen fyller de funktioner som vi önskar att den skall ha. Herr Mundebo säger att vi inte verkar för valfrihet på bostadsområdet men att däremot folkpartiet, centern och moderata samlingspartiet gör det, och han hänvisar samtidigt till reservationen 2. Nej, ni har den förutfattade meningen, att ni vet precis hur konsumenterna vill ha det, och så säger ni: Det och det bör statsmakterna uttala som sin allmänna mening. Ni föreslår i reservationen 2 följande formulering: »Andelen småhus i nyproduktionen bör enligt utskottets mening ökas så att den bättre motsvarar konsumenternas faktiska efterfrågan.» Men frågan skall ses i relation till annan efterfrågan också — det finns ju en efterfrågan på lägenheter i flerfamiljshus. Folk tycker inte att det är dåligt att bo i hyreshus eller bostadsrättshus — man finner att även detta kan vara en bra boendeform, och flertalet människor bor ju på det sättet. — Frågeställningen skall alltså ses i relation härtill. När jag sade att herr Nilsson i Tvärålund inte påverkas av fakta gjorde jag det mot bakgrunden av att på avdelningens bord låg den statistiska redovisning ur vilken jag citerade och som direkt visar att herr Mundebo inte talade sanning när han yttrade sig om situationen i storstäderna.

Herr talman! Bara två kommentarer. Förvisso kan såväl flerfamiljshus som småhus vara en bra boendeform, Så mycket vet vi emellertid om konsumenternas efterfrågan, genom de undersökningar som har gjorts i olika delar av landet, att det finns en betydande otillfredsställd efterfrågan på småhus. Det konstaterande som görs i reservationen 2 och i de ifrågavarande motionerna vilar därför på en god saklig grund. Beträffande herr Aronsons inlägg i bostadsdebatten häromdagen vill jag säga att det citat som herr Bergman läste upp inte var särskilt klargörande. Fortfarande frågar man sig: Vad innebär förslaget? Hur skall det utformas? Herr Aronson har säkerligen rätt då han konstaterar att det är många svårigheter förenade med förslaget. Enighet har ju rått om att vi skall gå vidare på vägen att förbättra barnfamiljernas och pensionärernas möjligheter genom olika sociala bidrag. Men innan vi betraktar det nya utspelet som en god väg bör det förvisso konkretiseras åtskilligt.

Herr talman! På vårt håll har vi inga förutfattade meningar om vilken boendeform som är den bästa. Människorna själva bör få välja härvidlag. Men vi har dragit en slutsats av den stora otillfredsställda efterfrågan som finns på småhus, och vi vet att många människor skulle vilja bo i småhus om de hade råd till det och möjligheter att välja. Vem har för resten objektiva kriterier i detta avseende? Jag tror inte att regeringen har det eller att utskottsmajoriteten kan peka på några sådana. Vi har i år begärt en utredning om boendemiljöns sociala inverkan på människors anpassning. Det förslaget avstyrker utskottsmajoriteten. Jag tror att en sådan utredning och en forskning på detta område skulle kunna ge ett svar och åstadkomma den objektiva belysning som nu inte finns. Herr Bergman påstod, om jag förstod honom rätt, att det närmast är »olycksfall i arbetet» som orsakar att lägenheter står tomma i Göteborg och i flera andra kommuner, bl.a. också i Anundsjö. Det visar väl att vår linje, som går ut på att det behövs en planering både is.k. starkt expansiva orter och i andra orter, är riktig och nödvändig att följa, därför att olycksfall, enligt herr Bergman, kan inträffa i olika slags kommuner. Jag har mycket svårt att förstå att det inte skulle behövas en planering i områden som inte är att anse som starkt expansiva. Om en kommun eller ett kommunblock inte har ett direkt behov av planering kan några kommunblock tillsammans bilda underlag för planeringen. Jag vill ännu en gång understryka att vi för att åstadkomma den balans som förre inrikesministern har skrivit om i sin sista statsverksproposition behöver en planering över hela landet, där den regionala målsättningen sätts in i sammanhanget och därmed också bostäderna. Jag hoppas att herr Bergman kan ge en del motiveringar för sin ståndpunkt så att jag kan överväga huruvida jag kan ta intryck av hans argument. Jag hävdar nämligen att jag tar intryck av sakligt framförda motiv.
Herr talman! Jag hade hoppats att herr Nilsson i Tvärålund skulle ta intryck av det material som han serverats på utskottsavdelningen från de statliga myndigheterna. Får jag sedan säga till herr Mundebo att det Aronsonska utspelet är en beskrivning på en befarad situation som kan uppstå. Vi är redan på väg in i ett sådant läge. Vi kan se utvecklingen gå 1 den riktningen. Albert Aronson väcker då frågan: Är vi överens om att man bör arbeta för att ändra utvecklingen mot ett bestämt mål? Om så är fallet kan man sedan utforma ett förslag, eftersom det i herr Aronsons initiativ inte ligger något utarbetat förslag. Man måste först vara överens om verkligheten och sedan om hur man skall förändra denna. Om man är överens på dessa båda punkter, bör det vara lätt att komma överens om det resterande. Sedan vill jag säga till herr Nilsson: Läs reservationen 2 där det inte står såsom herr Nilsson i Tvärålund nu sade, nämligen att ni inte pläderar just för en viss boendeform. Där står: »För många, inte minst bland barnfamiljerna, torde småhusen representera den: bästa bomiljön.» | | Många gånger är det likadant med flerfamiljshus. Man kan lägga in dem i formuleringen och säga precis samma sak. Nej, herrarna har fått för sig att småhusen är något alldeles speciellt attraktivt, och värderar dessa i enlighet därmed och nu vill man att även statsmakterna skall ställa sig bakom den uppfattningen. Vi säger: Låt människorna själva få driva fram utvecklingen kommunalt! Det centrala för oss i denna fråga är att människorna själva skall avgöra, om de vill bo i flerfamiljshus eller i småhus.
Herr talman! Flera av talarna har i den hittillsvarande debatten berört vad jag skulle vilja kalla för småtterierna i statsutskottets utlåtande. Detta utlåtande har på något sätt fått karaktären av ett slags sillsallat, och det ger inte, som fröken Ljungberg påvisade, rättvisa — om man nu skall använda det uttrycket — åt de bestämda gränslinjer som dock trots allt finns mellan de politiska partierna på det bostadspolitiska området. Att dessa motsättningar inte kommit till uttryck i utlåtandet har emellertid delvis berott på att förutsättningarna för en obunden debatt har fallit bort genom 1967 års bostadsbeslut. Herr Bergman har alltså på något sätt rätt när han talar om att vi befinner oss i »ett bostadspolitiskt bakvatten». Men trots detta finns motsättningarna kvar. Moderata samlingspartiet underkänner, herr Bergman, kort uttryckt fortfarande liksom tidigare den socialdemokratiska bostadspolitik som har förts under efterkrigstiden. även om vissa påfallande tokigheter togs bort 1967, kvarstår alltjämt sociala och ekonomiska missförhållanden. Regleringspolitikens orättvisor borde inte toölereras i det jämlikhetens samhälle som så många talar så varmt för i dag. Vi har fått ett bostadsfrälse i centralt belägna och relativt billiga stora bostäder, ärvda eller förvärvade av anhöriga eller bekanta, men vi har å andra sidan en eftersatt stor grupp, som främst är ré presenterad inom den unga generationen, den generation som framför allt är företrädd på läktarna här i dag. Den sitter i bostäder belägna i periferin av våra samhällen, ofta långt borta ifrån arbetsplatser och servicecentra och dessa bostäder betingar mångdubbelt högre hyror. Rörligheten på bostadsmarknaden är fortfarande obefintlig och den verkliga valfriheten likaså. Miljövärdena i våra bostadsområden gör verkligen inte skäl för beteckningen »värden», snarare tvärtom. Den bostadspolitiska förnyelse, herr talman, som man hade hoppats på år 1967 kom alltså inte till stånd. Regeringspartiet var inte moget att låta konsumenternas egna värderingar och egen efterfrågan vara avgörande vid valet av bostad. Man bibehöll styrningen och kvoteringen av bostadsbyggandet, subventioneringen blev annorlunda, men den blev i viss utsträckning ändå kvar, och man fullföljde den favorisering av vissa företagsformer som man tidigare hade tillämpat. Man ville då det gällde byggande och förvaltning av bostäder alltså inte acceptera den fria konkurrens, som man i andra sammanhang ta lar så varmt för och som man också lagstiftar för att få liv i. Herr talman! Det vore att ge våra väljare ett missvisande intryck av partiernas syn på bostadspolitiken, om inte några av de djupare meningsskiljaktigheterna berördes. Fröken Ljungberg har gjort det i sitt inlägg — skillnaderna kommer också till uttryck i vårt särskilda yttrande — och jag vill komplettera hennes anförande på några punkter. Herr Bergman må beklaga sig om han tycker att mitt inlägg blir något av en »predikan» — om det nu är något fel på en predikan i och för sig, vilket jag inte anser. Jag är medveten om att de anklagelser och påståenden som vi gör nu som tidigare kan tillbakavisas av regeringspartiet i kraft av den majoritet som partiet har. Men fakta, herr talman, bekräftar ändå riktigheten av vår kritik. Vi vet att bostadsköerna fortfarande är långa. Vi vet att bostadsbristen framför allt går ut över den unga generationen, som saknar valfrihet. I bristorterna är den unga generationens bostadskostnader — inte minst när man tar hänsyn till de utgifter för resor till och från arbetet som det blir fråga om — utomordentligt betungande. Herr Bergman gjorde gällande att det kontrollsystem som man har uppbyggt har fått goda konsekvenser. Jag bestrider det. Priskontroll på detta område — och på andra områden — är ett ovanligt trubbigt instrument, om den inte kommer i fråga bara under mycket kort tid. Den avtrubbar kostnadsmedvetandet och får i regel motsatta konsekvenser. Detta hade de svenska statsmakterna fullt klart för sig när de under 1950 talet avskaffade den allmänna priskontrollen. Man var medveten om att konsekvenserna blev rakt motsatta dem som kontrollsystemet skulle garantera. Det föreligger ingen skillnad mellan allmän priskontroll och priskontroll på bostadsområdet. Vi vet att det under överkonjunkturens tid var byggnadskostna derna som drev de andra kostnaderna i näringslivet i höjden. Att nu ta upp en debatt om herr Albert Aronsons hugskott vore enligt min mening att ge det uppslaget alltför stor uppmärksamhet. Vi får väl vänta till dess att det blivit konkretiserat. Då kanske inte ens herr Bergman talar så varmt för det som han gjorde för några minuter sedan. Det finns en annan sida av den nuvarande bostadspolitiken som bör särskilt beröras och mot vilken kritiken är hård i dag, nämligen stadsplanernas utformning och de miljöer som har vuxit fram. Man frågar sig kanske varför kritiken mot vår bostadsmiljö inte långt tidigare har varit lika engagerad. Vi har ju i många år varit medvetna om hur förödande — det vågar jag påstå — ur naturvårdsoch miljösynpunkt den hittillsvarande bostadspolitiken har varit. Det parti som jag företräder har i detta hänseende ett klart alibi. Vi har varit konsekventa och år efter år riktat kritik mot de sterila bostadsmiljöer, som vuxit fram i vårt land under dessa årtionden. Vi har inte fått gehör för våra synpunkter. Nu först har den allmänna debatten intensifierats. Nu har man även i andra läger börjat ifrågasätta trivseln och atmosfären i våra bostadsområden, i de stadsdelar alltså där de nya generationerna skall födas och formas. Vad beror detta på? Varför har man först nu vaknat och förstått vad som har ägt rum under årtionden? » Vad var det jag sade» — det är inte något starkt argument, det är jag klart medveten om. Men jag kan ändå inte låta bli att påminna om vad jag sade här i kammaren under 1960-talet och i bostadsdebatten i Stockholms stad under 1950-talet, då jag var en av dem som hårdast av alla bedömde den stadsplanering och det bostadsbyggande som bedrevs under dessa decennier. Jag har, liksom uppenbarligen dagens unga generation, kunnat konstatera hur små möjligheter vi har haft då det gällt att påverka händelseutvecklingen och miljön. Tvånget att, som det brukar heta, bygga fatt bostadsbristen och de effektivitetskriterier som ständigt har prioriterats har använts som argument mot dem som krävt hänsyn till de mänskliga värdena. Vi har mött en bostadsbyråkrati som varit oåtkomlig bakom kollektivets murar. Bostadsbyggandets socialisering, eller om man så vill kommunalisering, kollektiviseringen av byggandet och förvaltningen till ett fåtal mycket stora s.k. allmännyttiga företag har lett till att den enskilde konsumentens möjligheter att påverka den egna miljön till ytterlighet har begränsats. Samtidigt har hyresregleringen, som jag redan sagt, hindrat varje form av direkt konsumentpåverkan. På den ransonerade marknaden har konsumenterna helt enkelt fått finna sig i att ta emot den bostad som så småningom utminuterats till dem som i god tid ställt sig i de långa köerna. Miljön har de än mindre kunnat påverka. Den fick sin utformning av planerare och yrkestyckare i statliga ämbetsverk, hos kommunala myndigheter och i de stora bostadsföretagen. Tyckarna har vetat bäst, och de har bestämt hur. konsumenterna skulle ha det. Här i kammaren sitter med säkerhet åtskilliga bostadspolitiker som kommer ihåg den tid, då bostadsstyrelsen föreskrev att inga hus skulle ges statslån om husdjupet var större än åtta meter. De föreskrifterna ledde på sin tid till att de kommunala myndigheterna inte ställde mark och tjänster till förfogande för byggnadsföretag som ville bygga bredare hus. Efter några år ändrades husdjupet till nio meter, och under några år skulle alla hus med statslån ha det djupet; så småningom fick man emellertid bygga bredare hus. Punkthus fick en tid inte alls byggas. Då man så småningom medgav att de fick byggas begränsades våningsantalet på olika sätt under olika perioder. Sedan har som bekant modet växlat, men hela tiden har det styrts inte av konsumenterna utan uppifrån — av bostadsbyråkratins förståsigpåare. Effektiviteten i vårt bostadsbyggande kan man inte kritisera. Vi har skapat ett modernt bostadsbyggande, vi har byggt mer än de flesta andra länder och avsevärt höjt den inre standarden — på de punkterna råder ingen tvekan. Men arkitekturen och miljön har eftersatts. Ett team utländska arkitekter gav för några år sedan uttryck för sin undran över svensk stadsplanering och arkitektur. »Ni ritar i stort sett likadana huskroppar», sade de, »och variationen i byggandet åstadkommer ni genom att lägga vissa klotsar horisontellt och ställa andra på högkant. Ett upp och ett i minne, det är tydligen definitionen på modern svensk stadsbyggnadskonst.» Det egendomliga är att när man nu på allvar börjar ifrågasätta och diskutera den hittillsvarande miljön anser åtskilliga av kritikerna att botemedlet måste vara ytterligare kommunalisering av bostadsbyggandet. Nej, herr talman, på det sättet kommer man verkligen inte att lösa dessa problem. Det centraldirigerade bostadsbyggandet har misslyckats i miljöskapande, och genom mer kollektivisering kommer aldrig miljöproblemet att kunna bemästras. Byråkrati och miljö är två oförenliga begrepp. Vi tror oss inte veta, herr Bergman — herr Bergman påstod motsatsen — hur konsumenterna egentligen vill ha det. Det är konsumenternas egen sak att avgöra detta; det är deras sak att säga ifrån. Men för att de skall kunna göra det, måste de ha valfrihet. De måste kunna gå ut och »plocka» de miljöer och bostäder de vill ha. De kan inte göra det i dag. Däremot vet den socialdemokratiska =<:bostadspolitikens anhängare hur det skall vara. Hela politiken och hela kontrollsystemet bygger ju på detta. Jag har hävdat detta i många år och jag kommer att fortsätta att hävda det. Och hittills har utvecklingen givit mig rätt. Gå ut och se efter hur det ser ut! I den debatt om stadsplaneringen i Stockholm och om miljön i vår innerstad, som för några månader sedan stod på höjden av intensitet, var det inte många av kritikerna som drog sig till minnes: den miljödiskussion som det dåvarande <Stockholms-Högerns = förbund starkt engagerade sig i i början av 1960-talet. Det parti som hårdast krävde åtgärder mot grävskopor och rivningsraseri var det dåvarande högerpartiet. Partiet gick faktiskt till val — det var en av de viktigaste punkterna på valprogrammet — för en skonsammare sanering och för en mer människovänlig miljö. Jag vill gärna, herr talman, återge några synpunkter ur ett av de många anföranden som jag höll under valrörelsen 1962, eftersom dessa fortfarande har giltighet: »Stockholm ter sig för många som en stad av rivningshus och gatuarbeten, en stad av köer, trängsel och trafikproblem. I innerstaden rivs hela kvarter och rivningsvågen fortsätter med oförminskad intensitet. Det gamla Stockholms trivsel och konturer raderas ut. I de nya församlingarna utanför stenstaden har grönskan inte hunnit täcka spåren efter exploateringsarbeten, och höghusen marscherar in i täta kolonner mellan tidigare egnahemsoch villaområden. Någon riktigt levande miljö har inte kunnat skapats därute. Människorna känner sig inte hemma. Begreppet trivsel i söderort” har närmast fått en ironisk innebörd. Vi behöver skapa en positiv miljö och vi behöver hjälpa stockholmarna att växa in i den miljön och att känna sig som stockholmare. Tiden är inne att gå till val med uppgiften att bevara Stockholm, att behålla de mänskliga proportionerna och göra miljön och tillvaron humanare och vänligare.» Herr talman! Som alla vet vann vi inte förståelse för de synpunkterna i valrörelsen. Vi liksom andra tvingades att finna oss i att den socialdemokratiska majoriteten i Stockholm fortsatte rivningsarbetena och att nedre Norrmalm så gott som helt raderades ut. Vi vet ju hur det ser ut i dag. Här i riksdagen hävdades från mitt partis sida precis samma synpunkter på riksplanet. De nytillkomna bostadsområdena, framhöll jag själv i olika anföranden, kan inte sägas motsvara de anspråk på god miljö som man i ett kulturland som Sverige har rätt att ställa på en bebyggelse som måste komma att bli bestående under nära ett sekel och i vilken morgondagens människor skall växa upp och formas. Överexploatering och höghusbyggande utan hänsyn till landskapsbilden och till tidigare befintliga stadsmiljöer har präglat nyproduktionen. Skalan och harmonin i våra tätorter har brutits på ett skrämmande sätt. De kompakta hyreskomplex som tillkommit framför allt under 1950 talet kan komma att utbildas till slumområden, långt värre än tidigare innerstadsslum. Utvecklingen är ur kulturell, mänsklig och på lång sikt också ekonomisk synvinkel ytterligt otillfredsställande. En fortsatt utveckling av de tendenser på stadsbyggnadsområdet som kommit till uttryck under de senaste årtiondena måste förhindras. Då den debatten fördes i Stockholm och i riksdagshuset förhöll sig akademiledamöter och dagens många miljövårdare tysta. Då hade de haft större möjligheter att påverka utvecklingen och miljön än vad de nu har, när vi kommit så långt i miljöförstöring. Nu dyker de upp på möten och i insändarspalter som gubben i lådan. Var fanns de då — på den tiden då utvecklingen hade kunnat brytas? Och vart riktar sig kritiken i dag? Mot de bostadspolitiker som styrt utvecklingen? Ja, även de drabbas av kritik, men inte i första hand. Kritikerna vänder sig — hör och häpna! — främst mot det kapitalistiska systemet och det s.k. masskonsumtions samhället. Den kritiken, herr talman, är verkligen klart felaktigt adresserad. Med ett betydligt stårre mått av valfrihet, med mera konkurrens, med låt mig säga mera av kapitalistiskt konkurrenssystem skulle miljön ha varit väsentligt bättre än vad den nu har blivit. Det har visat sig att man inte kan, utan de konsekvenser som vi alla i dag är medvetna om, centralt styra hur bostäder och miljöer skall se ut. Använder man i Stockholm utarbetade standardritningar som mallar för bostadsområden runt om i landet blir följderna nära nog förödande. Var finns de lokala traditionerna? Var finns anpassningen till växlande naturoch klimatbetingelser? Ja, den finns naturligtvis, men i mycket begränsad utsträckning. Allt blir i stort sett stöpt i samma form. De stora allmännyttiga företagen vill bygga i långa serier — herr Bergman talade varmt för detta för en stund sedan — och jag kan inte kritisera dem för det. Kostnaderna kan på det sättet många gånger bringas ned, det är vi alla medvetna om. Men den typen av byggande går — har det ju visat sig — ofta ut över arkitektur, variation, mänskliga proportioner och miljö. Den snabba och effektiva produktionen blir viktigare än den goda produktionen och de mänskliga värdena. Och nu strävar både statsmakter och bostadspolitiker efter att göra de byggande enheterna ännu större. De vill än mer prioritera de långa serierna. I utredningar och i propositionen diskuteras hur man skall bära sig åt för att förmå byggherrar till ett längre gående samarbete. Jag vill inte bestrida att man därigenom kan nå vinster, i varje fall på kort sikt. Men vi skall vara medvetna om att möjligheterna att ta hänsyn till den mänskliga faktorn på det sättet minskar och att de verkligt berättigade strävandena att skapa en individuell och människoanpassad bostadsmiljö kommer att än mer försvåras. Det har ibland — med viss rätt — "gjorts gällande, att den statliga bostads politiken under efterkrigstiden lett till att en hel arkitektgeneration tappats bort. Vi hade i vårt land tidigare fina arkitekttraditioner. Svenska arkitekters namn nämndes med stor respekt i internationella sammanhang. De traditionerna har nu bara fått komma till uttryck vid uppförande av enstaka museer, några skolor och framför allt kyrkor. Det är inte besynnerligt att dagens unga arkitektgeneration reagerar. Men många av dem reagerar fel. Alltför många vill inte inse att lösningen ligger i ett valfrihetens samhälle, där de enskilda konsumenternas värderingar och önskemål får komma till uttryck. Det är svårt, herr talman, att göra generella jämförelser då det gäller kvalitén på det som byggts av de stora allmännyttiga företagen och det som byggts av enskilda producenter. De senares verksamhet har ju under de senaste åren på olika sätt alltmer begränsats och möjligheten att ge exempel blir också därmed begränsad. Men, res ut, ärade kammarledamöter, och se på vad som åstadkommits av de olika kategorierna på olika håll och gör sedan själva en bedömning! Ställ exempelvis mot varandra — för att bara ta några projekt som stått i centrum för debatten — Farsta centrum och Täby centrum mot Skärholmens centrum. De två första projekten är utförda av enskilda företagare och det senare av ett stort allmännyttigt företag, lett av SABO:s ordförande. Den jämförelsen utfaller verkligen inte till allmännyttans fördel. Och det är kanske inte så märkvärdigt. Enskilda producenter och byggherrar är tvungna att bygga så att god ekonomi skapas på längre sikt. Till god ekonomi hör också god miljö. Deras bostäder måste avsättas även i framtiden. De måste konkurrera fritt med andra. Om de inte kan det, går de omkull. De har ingen bakom ryggen, som garanterar deras fortsatta existens, om deras produkter blir mindervärdiga. De stora allmännyttiga företagen har detta. De får hundraprocentig täckning för sina lån. De tilldelas i regel den bästa marken och deras byggenskap prioriteras på olika sätt ute i kommunerna. En sådan prioritetsställning är inte nyttig för produkten — det vet vi från alla andra marknadsområden. Och bostadssektorn kan inte utgöra något undantag i det hänseendet. Nu har vi fått en ny inrikesminister som skall sätta sin prägel på morgondagens bostadspolitik. Utan att vilja ge någon känga åt företrädaren, vår kollega här i kammaren, skulle jag vilja föreslå Eric Holmqvist — jag vet inte om han lyssnar på vad jag säger, men jag hoppas det — att tänka om på bostadspolitikens område. Gör åtminstone ett försök att mjuka upp den nuvarande regleringspolitiken, ett litet försök att skapa större frihet och större anpassningsmöjligheter! Något har skett i år — det har fröken Ljungberg medgivit — men man måste gå längre. Släpp in det enskilda initiativet då det gäller utformning av bostadsområden, miljö och fastigheter! Låt företagen konkurrera! Släpp de tidigare bindningarna! Tilllämpa på försök blandekonomins principer här som på andra områden och studera resultatet, och gå inte motsatt väg! Låt inte den enorma byråkrati som växt fram i bostadspolitikens hägn bestämma! Vi bygger inte för dagen, utan vi bygger för morgondagen och för nya generationer. De skall inte behöva uppleva den tristess och den sterilitet som har präglat den hittillsvarande bostadsproduktionen. Vi löser inte trivseloch miljöproblem genom nya myndigheter och nya yrkestyckare. Vi måste skapa ett direkt konsumentinflytande, och det gör vi först när vi öppnar full frihet och därvid ser till att de företag, som skapar de bästa produkterna i bostäder och miljö, på lång sikt får möjlighet att leva vidare och konkurrera med andra. Gör ett försök, herr inrikesminister! Jag är villig att garantera att konsumenterna — allas våra väljare — kommer att bli nöjda. Den nuvarande bostadspolitiken har i det hänseende som jag här har berört misslyckats — det borde vi alla vara medvetna om, åtminstone innerst inne, herr Bergman. Herr talman! Ytterligare ett problem av mer konkret ekonomisk natur bör kanske inte förbigås i den här debatten. Jag syftar på det paritetslånesystem som regeringen med stor tvekan — det vet vi — införde år 1967 och vars konsekvenser vi nu börjar kunna studera. Jag har kritiserat det systemet, och jag vet att det finns åtskilliga sakkunniga inom bostadsproduktionen som delar min uppfattning. Systemet bygger på att i utjämningens intresse hyresgäster i nybyggda fastigheter under åtskilliga år skall påföras lägre hyror än som motsvarar förräntning och amortering av det kapital som nedlagts i fastigheten. Först så småningom, sedan de kloka och ekonomiskt tänkande hyresgästerna kanske lämnat huset — om de nu kan göra det — och sökt sig till andra, subventionerade fastigheter, skall hyrorna räknas upp för att kunna täcka de kapitalkostnader som borde ha påförts de tidigare hyresgästerna. Jag har påstått att det systemet bygger på stigande byggnadskostnader, fortsatt inflation och fortsatt hög efterfrågan på lägenheter — annars går ekvationen inte ihop. Visst kan systemet förefalla fascinerande i varje fall för statistiker och matematiklärare, men på en rörlig marknad kan systemet få andra konsekvenser än man har tänkt sig. Jag medger gärna att det kanske i dag är för tidigt att dra säkra slutsatser av systemet — det har ju tillämpats i knappt två år. I bostadspropositionen lämnas heller inte någon upplysning om de hittillsvarande erfarenheterna. Jag tycker ändå att man borde ha gjort åtminstone någon kommentar, bl.a. där för att utvecklingen redan nu har blivit en annan än den som man ursprungligen räknade med. Som bekant hade 1967 års proposition räknat med en höjning förra året av den s.k. basannuiteten med 3 procent. Den höjningen skulle förutsätta en högre byggnadskostnadsutveckling än 3 procent, eftersom man måste ta hänsyn till lägenheternas minskade bruksvärde på grund av stigande ålder. Därmed skulle man alltså nå »paritet» med nyproduktionen. Amorteringstiden för statslånet och den under lånetidens första del uppkomna skuldökningen — genom att man inte betalar amortering och räntor — skulle normalt vara 30 år. På dessa 30 år skall nyproduktionens kapitalkostnader omfördelas och slutbetalas. Efter 30 år skulle alltså hela ekvationen ha gått ihop och man skulle då ha fått balans mellan kostnader och hyror. Nu bortser jag, herr talman, från att det nya systemet kan minska intresset för enskild kapitalplacering i bostadsfastigheter, därför att osäkerheten i fråga om avkastningen ökar. Jag bortser också ifrån att systemet, i varje fall under en övergångstid, kräver en relativ ökning av bostadskrediterna, vilket självfallet utgör en påfrestning, då kreditmarknadsläget börjar bli ansträngt. Men oavsett dessa olägenheter kan redan nu konstateras, hur beroende detta system faktiskt är av fortsatt inflation och stigande byggnadspriser. Under 1967 och 1968 har byggnadspriserna stagnerat och till och med minskat. I och för sig är detta naturligtvis utomordentligt tillfredsställande. Samtidigt har räntenivån stigit. Dessa två faktorer i förening — fasta byggnadspriser och stigande räntor — har lett till att redan med det ränteläge som förelåg vid årsskiftet en förlängning av amorteringstiden för statslånen måste ske från de 30 år som förutsattes till 44 år. Och då har jag ändå räknat med att priserna från och med 1969 skulle stiga med cirka 21/> procent om året. Tar man sedan hänsyn till den höjning av räntenivån som ägde rum i mars i år, förlängs amorteringstiden ytterligare. Nuvarande trend pekar alltså hän på amorteringstider av 50—60 år eller ännu mera. Samtidigt stiger skuldbördan hos de fastighetsägande företagen på sådant sätt att deras ekonomi undergrävs. Mot den bakgrunden förefaller en höjning av basannuiteten — dvs. själva utgångsnivån för beräkningarna i hela nyproduktionen — som nästan ofrånkomlig. En sådan höjning innebär ju i princip en relativ höjning av hela hyresnivån och på sätt och vis en begynnande uppluckring av paritetslånesystemet. Jag tycker, som redan sagts, herr talman, att även om man inte kan dra några säkra slutsatser i dag, hade det varit av intresse för oss alla, om propositionen redovisat i varje fall några synpunkter på paritetslånesystemets hittillsvarande utveckling. | Jag undrar, om det inte vore lämpligt om inrikesministern, gärna under hand, tog upp en helt förutsättningslös debatt med finansministern om systemets berättigande för framtiden. Allteftersom den nuvarande höga takten i byggnadsproduktionen leder till en i varje fall relativ minskning av bostadsbristen — vilket vi ju alla hoppas på — kan behovet av en konstlad nedpressning av hyresnivån i de nya fastigheterna ifrågasättas. Den ökar ju efterfrågan på bostäder och försvårar för oss att komma i den balans som vi alla strävar efter. Jag undrar om det inte kan finnas skäl att diskutera olika vägar för att så småningom gå över från paritetslånesystemet till någon annan metod. Det är klart att jag som företrädare för moderata samlingspartiet tycker att det är naturligt att påminna om de förslag vi har lagt fram och som många har uttalat sympati för, nämligen om ett kollektivt kreditgarantisystem, inom vilket de olika kreditinstituten i konkurrens med varandra finansierar bostadsbyggandet och där lånens storlek baseras på avkastningsvärdet på fastigheten. Ett annat, inte mindre betydelsefullt problem som i längden inte kan skjutas åt sidan, är den framtida bostadsproduktionens omfattning. Med all reservation för ofullkomligheten i prognoser för en mera avlägsen framtid kan man ändå ha anledning att påminna om, att det i dag finns vissa utredningar, som tyder på att »våra ambitioner» — det brukar ju heta så — i fråga om bostadsproduktionens omfattning omkring år 1975 måste komma att ligga på en betydligt lägre nivå än vad man hittills räknat med. Även om tillbörlig hänsyn tas till alla säkra och osäkra faktorer pekar sannolikheten — jag stryker under det — hän mot en dämpning av den nuvarande investeringstakten beträffande bostadsbyggandet. I viss utsträckning skulle en sådan dämpning kunna kompenseras genom ökad investeringstakt i fråga om statliga sektorer, vägbyggande och i fråga om industribyggande över huvud taget. Men det förefaller tveksamt om full kompensation kan nås. Byggnadsindustrin är en nyckelindustri, som i hög grad påverkar sysselsättning och utveckling inom det svenska näringslivet och därmed samhällsekonomin i övrigt. Det skall bli intressant att så småningom få ta del av de studier som nästa långtidsutredning i detta hänseende kommer att redovisa. Riskerna för en felbedömning av det framtida bostadsbyggnadsbehovet bör inte underskattas. Med den dirigering och planering som för närvarande bestämmer bostadsbyggandets omfattning och inriktning blir självfallet riskerna för alltför optimistiska prognoser större än vad fallet är om bostadsbyggandet anpassades efter de behov som gör sig gällande i en fri marknad. Herr talman! En sammanfattning av vad som här sagts leder fram till frågan: När skall vi — och framför allt de unga familjerna — själva få bestämma var vi vill bo och hur mycket vi skall betala för goda bostäder i god miljö? Ett rimligt krav att ställa tycker jag är att kommande generationer inte skall behöva växa upp i lika sterila stenoch betongöknar som de som utgör resultatet av efterkrigstidens socialdemokratiska bostadspolitik.
Herr talman! Tre minuter blir mycket snabbt passerade, om man skall säga någonting om ett så här långt anförande. Två ting vill jag dock beröra. Paritetslånefilosofin som herr Bohman ägnade sig åt är ju inte någonting annat än ett försök att tillämpa samma principer som man kan tillämpa även i enskild företagsamhet, nämligen att man väntar med att få avkastning på insatt kapital tills en tid har gått. Det är ju det som ligger i botten på det förslaget. Nu får man ju ha litet is i magen när man sysslar med detta och inte redan första året, när de första lånen utbetalas, ge sig på ati säga att utvecklingen nu inte alls har blivit sådan som man hade tänkt sig. Det är ingen som bestämt har sagt hurdan utvecklingen skulle bli. Man konstruerade ett system som gav möjlighet att ändra lånevillkoren alltefter utvecklingen. Vid en tänkt utveckling med en 3-procentig kostnadsökning skulle det och det ske. Om inte det skedde finns både basannuiteten och amorteringstiden att korrigera. Men det får väl bli någonting i resultatväg innan man gör någonting åt saken. Jag vet inte hur många lån som betalades ut förra året. Det är nog inte alls många som kan komma i fråga för den bedömning av effekten som herr Bohman här gör. Vidare vill jag försäkra herr Bohman att jag i och för sig inte alls har någon ting emot att han står här och »predikar», fastän jag tycker mycket illa om den trosbekännelse som han pläderar för. Den är för mig litet gammal och antik. Han pläderar ur 1962 års valrörelsediskussion, och det är väl någonting passerat. Han hade ett inslag i sitt anförande om frälselägenheter och bra bostäder i centrala delar och dåliga i ytterområdena. Det är också någonting passerat. Det är kanske inte så bra att bo på Östermalm. Bostadsbyggandet är kanske inte så bra där för barnfamiljerna. Det kanske är bättre ute i Vällingby, för att nu jämföra dessa områden med varandra. Vad herr Bohman talade om tillhör kanske ett passerat stadium. Vi kanske inte fick ut full effekt, därför att vi inte lyckades genomföra en liberalisering eller avveckling av hyresregleringen. Vi misslyckades ju för några år sedan i fråga om att kunna få fram jämförelsehyror. Annars kanske vi hade fått ännu mera klara utslag på att det kanhända inte är så attraktivt att bo i områden som man nu beskriver vara så bra. Det skulle vara spännande att diskutera 1930 och 1940-talens arkitektur med herr Bohman, bl.a. smalhusen. Meningen med att dessa hus skulle vara smala var ju att man skulle bygga goda lägenheter. Husen breddades, när vi byggde större lägenheter.

Herr talman! Det är naturligtvis alldeles riktigt att varje företag som bestämmer sig för att göra en investering företar en planering av investeringen i fråga som kan innebära, och som också ofta gör det, att de första åren inte ger någon avkastning. Men planeringen grundas i alla fall på säkra marknadsantaganden, analyser och prognoser, som gör att projektet går ihop. De antaganden paritetslånesystemet byggts på har redan efter två år börjat visa sig ihåliga. Man utgick från en normal amorteringstid på 30 år och nu pekar allting på att amorteringstiden blir 60 år. Hur kommer det att gå, herr Bergman, om det blir vikande efterfrågan på bostäder? Herr Bergman drog i debatten med herr Nilsson i Tvärålund själv fram exempel på orter där det står åtskilliga bostäder tomma. Det finns flera sådana orter i olika delar av landet och det kommer kanske att finnas ännu fler om förflyttningen från glesbygderna till de stora tätorterna fortsätter. I dessa fastigheter kan hyrorna självfallet inte höjas med vad som skulle vara nödvändigt om = paritetslånesystemet = tillämpas. Tvärtom finns det risk eller chans för, hur man nu bedömer det, att hyrorna måste sänkas. Husens livslängd kommer i det sammanhanget att minska. Vilka blir de fastighetsekonomiska följderna i de redan förut hårt ansträngda kommunerna vid en sådan utveckling? Jo, konsekvenserna kommer att bli mycket allvarliga.

De människor som bor där upplever i varje fall inte jämlikhetens samhälle, det kan jag försäkra herr Bergman. Beträffande debatten om smalhusen på 1940-talet skulle jag vilja erinra om att det motiv som åberopades var att lägenheterna skulle kunna vädras tvärs igenom. På centralt håll bestämde man alltså att alla hus i hela Sveriges land som hade statslån skulle ha åtta meters djup. Det var yrkestyckare i bostadsstyrelsen och i kommunerna som bestämde detta. Jag skulle verkligen vilja fråga, om detta är ett uttryck för val frihet och för konsumenternas egna värderingar.
Herr talman! Jag vill i korthet framhålla, att herr Bohman tydligen är skickligare på att tala om det som ligger långt tillbaka i tiden än om det som ligger nära. Beträffande 1967 års riksdagsbeslut om paritetslånesystemet kan kanske herr Bohman dra sig till minnes vad som stod i propositionen. Departementschefen framhöll att om vi skulle kunna få orörliga eller sänkta byggnadskostnader skulle ingen vara gladare än han. Det var inte förutsett men det fanns förhoppningar därom. Även detta passar alltså in i det paritetslånesystem för vars verkningar herr Bohman tydligen är så rädd trots att systemet knappast börjat tillämpas.